Herr talman! Enligt en undersökning som redovisas i budgetpropositionen ökar andelen domar med frihetsberövande påföljd, och strafftiderna tenderar att bli längre. Detta medför helt naturligt att det uppstår stora svårigheter inom kriminalvården. I dag är det platsbrist på anstalterna. Skillnaden mot för bara några år sedan är markant. Då genomfördes nedläggningar av anstalter på flera platser. Vad beror då denna anmärkningsvärda förändring på? Svaret är att anledningen till allra största delen finns att söka i narkotikamissbruket — dels narkotikahandeln som sådan, dels också den stora kriminalitet som följer i dess spår. Förutom att missbruket skördar många människooffer, leder det till en ökning av den totala brottsligheten. Enligt senaste rapport finns det mellan 10 000 och 14 000 personer som använder tung narkotika i vårt land. Man beräknar att 25-30 96 av de intagna på våra kriminalvårdsanstalter missbrukar narkotika. De väsentligt ökade insatser mot narkotikamissbruket som gjordes under 1970-talets senare del har fått effekter inom kriminalvården. Genom de långa strafftider som utdöms vid narkotikabrottslighet har platsbehovet ökat. Till bilden hör också att narkotikaklientelet många gånger är synnerligen svårbemästrat. Arbetet på anstalterna har hårdnat betydligt. I detta utskottsbetänkande behandlas en rad motioner, bl.a. en som Åke Polstam och jag har väckt, som berör narkotikaproblemen inom kriminalvårdens anstalter. Även om mycket har gjorts eller är under utredning för att situationen skall kunna bemästras, måste frågan ständigt hållas aktuell. av att ansträngningarna när det gäller att bemästra narkotikaproblemen inom kriminalvårdsanstalterna fullföljs med all kraft. Det är då värt att notera att kriminalvårdsstyrelsen i februari i år tillsatt en ledningsgrupp för samordning av verkets åtgärder mot narkotikamissbruket på kriminalvårdsanstalterna. Måhända var riksdagsmotionen i någon mån pådrivande för arbetsgruppens tillkomst. Beträffande narkotikaproblemen på anstalterna har utskottet slagit fast att ett riktmärke härvidlag måste vara att intagna utan narkotikaproblem inte skall behöva komma i kontakt med narkotika, att missbrukare avskärs från tillförsel av droger och att intagna hindras att bedriva narkotikahandel inom anstalterna och ute i samhället. Målsättningen är klar och entydig. Samtidigt finns det anledning att säga att vi inser svårigheterna med att genomföra detta. Metoderna får väljas utifrån den aktuella situationen. En väg, som bl.a. nämns i vår motion, är att placera personer som dömts för grova narkotikabrott på speciella anstalter eller avdelningar. Vid utskottsbehandlingen framfördes från kriminalvårdshåll att möjligheten till differentiering i hög grad är beroende av beläggningssituationen. Naturligtvis måste det vara lättare vid god tillgång på platser, men det finns säkerligen skäl att också i denna situation verkligen noga överväga möjligheterna till differentiering. Utskottet nämner särskilt den kategori narkotikabrottslingar som — oavsett om de själva är narkotikamissbrukare eller ej — har gjort sig skyldiga till grova narkotikabrott. Utskottet framhåller att det är ett starkt intresse att sådana brottslingar effektivt särskiljs från andra kategorier intagna. Tlagen om kriminalvård från 1974 finns det inte några uttryckliga regler om att narkotikamissbrukare vid anstaltsplacering skall avskiljas från andra intagna. Då den lagen antogs var problem av detta slag inte lika brännande aktuella som nu. Det kan finnas skäl att nu överväga en ändring av lagen. Lisa Mattson och Björn Körlof har i sina inlägg också berört den frågan. Om kammaren i dag bifaller utskottets hemställan ges regeringen till känna vad utskottet anfört.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

Herr talman! Vi behandlar nu budgeten på kriminalvårdens område, och till denna del av budgetpropositionen har vpk väckt några motioner. I motion 684 begär vi dels en uppräkning av anslaget vad gäller biblioteksersättning och frivården, dels lägger vi i motionen fram förslag till riktlinjer för en humanisering av kriminalvården. För — som vi säger i motionen — så länge vi har en kriminalvård där frihetsberövanden ingår som ett element, måste de ansträngningar göras som är möjliga för att inte denna kriminalvård skall vara direkt negativ för den enskilde och för samhället. De människor som utsätts för dessa frihetsberövanden måste kunna komma tillbaka ut i samhället i åtminstone samma fysiska och psykiska kondition som när de togs till fånga. Verkligheten lämnar dess värre just nu mycket övrigt att önska på den punkten. Det statsfinansiella läget — en fras som dyker upp allt oftare i våra betänkanden — inger inte heller några förhoppningar inför framtiden. Vi borde kanske just nu med anledning av det här betänkandet föra en ekonomisk debatt i stället för en kriminalpolitisk. De krav som vi för fram i vår motion är ju krav som delas av de flesta i den här kammaren. Det visar sig också tydligt i utskottets formuleringar; för flertalet av våra krav anger man statens finanser som skäl för att satsningar inte kan göras nu. Det gäller våra i mitt tycke ganska blygsamma höjningar av biblioteksersättningen och ersättningen till frivården och det gäller minskning av storleken på avdelningarna, senareläggning av kvällsinlåsningen och ökat antal fritidsassistenter och studieledare. Det nyttar därför inte mycket till att argumentera i sak. Jag förmodar att jag liksom i förra årets debatt enbart kommer att få instämmanden från utskottets föredragande. För det kan väl inte vara så att utskottet börjar misströsta vad gäller den inriktning som kriminalvården haft de senaste åtta åren? Man kan ju märka sådana tendenser i den allmänna debatten, och vissa av regeringens propositioner det senaste året har också haft tendenser till ökad repression. Jag hoppas verkligen inte att man använder det statsfinansiella läget som skylt att krypa bakom och för att dölja en politisk omsvängning. Jag hoppas att utskottet principiellt sluter upp bakom de förslag som isoleringsutredningen lade fram och som vi till vissa delar har aktualiserat i motion 684. En svag misstanke att det inte förhåller sig så kan man faktiskt ha. Kriminalvården blir ju allt dyrare. Man kan fråga sig varför. Jo, beläggningen ökar, allt fler blir utsatta för frihetsberövanden, den grövre brottsligheten tilltar. Sedan förra året har — som utskottet uttrycker det — beläggningssituationen förvärrats. Vi har också nyss hört Lisa Mattson nämna ännu högre siffror. Hur borde man då som ledamot av justitieutskottet reagera? Jo, enligt min mening borde man med än större kraft föra den kriminalpolitik som man tror är den riktiga på sikt — för att verkligen åstadkomma rehabilitering och minska återfallsbrotten och på sikt åstadkomma besparingar. Man borde se till att de förslag som utredningar kommit fram till kunde genomföras åtminstone successivt med en planmässig styrning. Man borde reagera för den mycket summariska och i mitt tycke rent av nonchalanta behandling som den här frågan har getts i budgetpropositionen. Om en riksdag skall vara beredd att göra besparingar måste ju dessa besparingar vara väl motiverade och även de prioriteringar som görs motiveras. Annars reduceras riksdagsbehandlingen till att bli en formell sluss för regeringens outtalade prioriteringar i budgeten. Besparingar kan förvisso göras på många sätt. Man kan spara genom att skära ned och på sikt därmed förvärra situationen med ökade kostnader. Man kan också spara genom att satsa för att på sikt få utdelning. På det här området skulle exempelvis en förkortning av strafftiderna för vissa brott, liksom sparsammare utdömanden av fängelsestraff över huvud taget, spara en heldel pengar. Nu vet jag att en sittande utredning ser över straffskalorna, och förhoppningsvis kommer förslag så småningom i här nämnd riktning. Första steget — 14 dagars fängelse — är ju nu genomfört och bör få en positiv effekt på beläggningen och därmed spara pengar och ge utrymme för några av de reformer vi alla förhoppningsvis vill genomföra, exempelvis mindre anstaltsavdelningar. Det hade varit intressant om utskottet i sitt betänkande något mera aktivt resonerat kring dessa spörsmål. Man har i stället, tycker jag, en alltför uppgiven inställning till det statsfinansiella läget. Det läget kommer ju säkert inte att förbättras i någon större omfattning under avsevärd tid, och då kan man inte enligt min mening passivt från riksdagens sida acceptera en nedrustning av kriminalvården och en reducering av de intentioner som fanns i 1973 års kriminalvårdsreform till enbart ord på papper. Man kan ligga lågt med reformer under några år av statsfinansiella skäl, men om några år utsträcks till att bli fem tio år, då blir det fråga om en ändring av inriktningen av politiken. En sådan kursändring får i alla fall inte göras utan en rejäl debatt i sakfrågan här i riksdagen. Därför lyssnade jag med mycket stort intresse till Lisa Mattsons inlägg. Av det förstår jag att man även i utskottet snart kommer till den punkten då man inte längre kan hålla på och hänvisa till det statsfinansiella läget utan att vi får en sakdebatt i frågan. Jag tycker att det är positivt om den debatten kommer, och jag hoppas att utskottets socialdemokratiska ledamöter kommer att vara mera aktiva vid kommande budgetbehandlingar. Socialdemokraterna har ju, såvitt jag har förstått, en bra och progressiv kriminalpolitik att leva upp till. Detta framgår också om man läser den motion om ökade anslag till frivården som lämnats in av några socialdemokrater med Doris Håvik som första namn, motion 1570. Motionen ger många goda argument för bifall till både den motionens och vpk-motionens krav om en anslagsuppräkning när det gäller frivården upp till det belopp kriminalvårdsstyrelsen begär. I s-motionen anser man att det är förvånande att regeringen i budgetpropositionen utan att avvakta frivårdskommitténs och fängelsestraffkommitténs betänkanden föreslår nedskärningar i frivårdens anslag. Det är desto mer förvånande, säger man, som den tänkta besparingen, samtidigt som den är alltför obetydlig för att ha egentlig betydelse för statens finanser, drabbar en av samhällets sämst ställda grupper och beskär frivårdens möjligheter att pröva nya vägar till rehabilitering av de dömda. Och man har naturligtvis rätt. Jag kan bara beklaga att motionen inte följs upp av socialdemokraterna i utskottet. Det kan inte vara riktigt att skära ned på frivårdens resurser i en tid då rehabilitering och anpassning i samhället framstår som alltmer önskvärt och nödvändigt och på sikt ekonomiskt. Och det är bara ungefär 2 70 av säpos budget — ett för oss i vpk kärt besparingsobjekt — som skulle behövas för att tillgodose kraven i vpk Jag beklagar att utskottet tvingats nöja sig med att ha förståelse för kravet. För frivårdens del hade det varit bättre om förståelsen sträckt sig till ett bifall. Låt mig också säga några ord om anslaget till biblioteksersättningen. Det är ju så, att folkbiblioteken är i kris. De anslag man har räcker inte längre till för att hålla en godtagbar biblioteksservice. Den som tvivlar på detta kan läsa den frågedebatt ett antal vpk-ledamöter hade med utbildningsministern om denna fråga. Det är alltså uteslutet att biblioteken själva kan ta på sig den kostnad som staten inte klarar av för att förse de intagna med lånemöjligheter. Det blir alltså vissa anstalter som blir utan dessa möjligheter. Utskottet gör i samband med detta ett uttalande. Man framhåller angelägenheten av att prioriteringarna inom verksamhetsområdet görs så att medlen kan disponeras särskilt vid slutna anstalter och häkten. Det är i och för sig en riktig prioritering. Men utskottet anförde liknande tankegångar 1978, och vad man undrar är ju hur det gick med det riksdagsuttalandet. Följdes de prioriteringar som utskottet gjort av kriminalvårdsstyrelsen? Gavs det möjligheter för intagna på lokalanstalter att själva göra boklån på kommunernas bibliotek? Jag ställer frågan, eftersom anslagsframställningen från kriminalvårdsstyrelsen ger intrycket att så inte är fallet. I stället får man intrycket att biblioteken tar sin hand från kriminalvården om man inte får ersättning för sina kostnader. I anslagsframställningen säger man så här: ”Kommer inte kommunerna att erhålla full kostnadstäckning är risken överhängande att kommunerna kommer att upphöra med eller drastiskt skära ned biblioteksverksamheten på kriminalvårdsanstalter och häkten. De kommunala bibliotekens möjligheter att bedriva verksamheten minskar år från år.” Jag frågar: Anser inte utskottet detta oroväckande? Är frågan så enkel att lösa att det räcker med detta uttalande om prioritetsinriktning? Skall jag uppfatta det så att man inte behöver ta särskilt allvarligt på kriminalvårdsstyrelsens varningssignaler? Från vpk:s sida ser vi det som mycket angeläget att biblioteksservicen kan upprätthållas. Och det är inte heller här fråga om stora summor i förhållande till den totala budgeten för detta område. Slutligen, herr talman, några ord om vpk-motionen 1571 angående uttalande från riksdagen om utbyggnaden av frigångshem av typ Björka. Utskottet instämmer, om jag har tolkat skrivningarna rätt, i motionens syfte. Utskottet slutar med att säga att det inte finns anledning för riksdagen att vidta någon åtgärd, eftersom riksdagen så sent som förra året fattade beslut om utbyggnaden av lokalanstalterna. Men hur kommer det att bli? Blir det en ökad satsning på frigångshem enligt motionens intentioner? Det är ju ett billigt alternativ. Man kan också anföra att platsbehovet för övriga intagna, som tydligen är det som är svårast att tillfredsställa just nu, också borde motivera satsningar enligt motionen. Det borde ju innebära att frigångsplatserna på befintliga anstalter frisläpptes och kunde användas av andra intagna. Oavsett svaret på de här frågorna borde ett riksdagsuttalande vara befogat, speciellt med tanke på att utskottet tydligen instämmer i motionens inriktning. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till motion 1571 och till motion 684.

Herr talman! Enhälliga betänkanden är inte bara bra. De blir så lätt beskedliga, och det tycker nog en del av oss motionärer om det här betänkandet. Man får inte något särskilt intryck av att utskottet här behandlar vårt värsta samhällsproblem — jag tänker på narkotikaavsnittet förstås. Det finns dömda som fasar för fängelset, inte därför att de blir frihetsberövade utan därför att de riskerar att komma ut som knarkare. Vi hyser storlangare, dessa som kallt offrar mängder av människoliv för sitt vinstbegärs skull, dessa underliga människor som i våra kriminalvårdsanstalter har funnit en skyddad verkstad. Utskottet säger med hänvisning till tidigare uttalanden att det gäller att balansera de önskvärda skärpta verkställighetsreglerna mot de intagnas samhällsanpassning. När det gäller de grova narkotikabrottslingarna vore det gott om man kunde inse att dessa som har så många mord på sitt samvete och som representerar en sådan cynism påverkas inte av normala individualpreventiva hänsyn. I fall efter fall visar det sig att de fortsätter med sin brottsliga verksamhet när de kommit ut ur kriminalvårdsanstalten eller redan innan tiden är ute när de har permission. De sköter sin verksamhet från anstalten via telefon och på annat sätt. Jag tror att det finns grund för de förslag till skärpningar som motionärerna kommer med.

Det verkar som om utskottet inte riktigt hade identifierat sig med uppgiften. Om den här typen av människor skriver man överst på s. 6: ”—-—-- det handlar ju här om personer som kan befaras vilja fortsätta sin brottsliga verksamhet också under straffverkställigheten.” Det är verkligen att vara försiktig i överkant — ”personer som kan befaras vilja fortsätta”. Vi vet ju — herr Körlof nämnde det i klara verba —att det finns en rad fall där storlangare bevisligen har bedrivit sin verksamhet innanför murarna och inte alls med några sofistikerade medel utan med telefon och brev, på de normala kommunikationsvägarna. Med hänsyn till de utredningar som är på gång har jag heller inget annat yrkande än utskottets, men jag får ju hoppas att den utlovade tidpunkten i höst verkligen hålls. Det här är ingenting man kan dröja med, här ligger verkligen fara i dröjsmål, herr justitieminister. Med detta, herr talman, yrkar jag — inte med särskilt glatt hjärta men dock — bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 37 tillstyrker vi enhälligt bifall till ett förslag som lades fram av dåvarande regeringen. Det gick ut på att straffbestämmelser om miljöbrott skall tas in i brottsbalken. Vi socialdemokrater har till justitieutskottets betänkande fogat en reservation, som går ut på att rättstillämpningen på miljöbrottsområdet bör följas noga av någon rättsvårdande myndighet. Bakgrunden till vår reservation är en socialdemokratisk motion 2018, där vi begärde en förlängning av preskriptionstiden för miljöbrotten. Herr talman! Det råder numera här i landet stor samstämmighet om att det är ytterst angeläget att samhället skyddar sig mot uppkomsten av miljöskador, vare sig de riktar sig mot människor eller mot den omgivande livsmiljön. I syfte att värna om intressen fyller de straffbud som finns på området en betydelsefull uppgift. Detta gäller kanske särskilt i sådana fall då den som bedriver den miljöfarliga verksamheten äventyrar människors liv och hälsa av rena lönsamhetshänsyn. Det förhåller sig nämligen inte sällan så, att det kan vara förenat med avsevärda kostnader att förebygga och förhindra miljöskador, och det kan då te sig lockande och lönsamt att bortse från de risker för miljön som kan uppstå i samband med en viss verksamhet. Vi har fått en hel del exempel på detta förhållande under senare år. Vad jag nu har sagt har lett utskottet till uppfattningen att det är värdefullt att det nu skapas generella straffbestämmelser mot miljöbrott. De straffsatser som föreslås för de olika brottstyperna — fängelse i högst två år resp. högst sex år vid grovt brott — kan sägas ge uttryck för det straffvärde som brott av den typ det nu är fråga om förtjänar. Vad som karakteriserar miljöbrott av olika slag är inte bara att dessa brott kan medföra stora skador och lidanden till liv och hälsa för människor och stora skador på livsmiljön, utan också att de negativa effekterna blir kända långt efter det att den miljöfarliga verksamheten har ägt rum. Också i de fall när skadorna upptäcks långt efter det att verksamheten har ägt rum måste det vara möjligt att med straffrättsliga åtgärder ingripa mot de ansvariga. Som justitieutskottet konstaterar i sitt betänkande har de aktuella brottsbeskrivningarna för de olika miljöbrotten utformats i syfte att tillgodose detta intresse. Straffstadgandena har utformats så, att preskriptionstiden för brotten börjar löpa först när den miljöfarliga verksamheten upphör eller vid en senare tidpunkt då en miljöfarlig effekt uppstår. Herr talman! I likhet med majoriteten i utskottet anser vi socialdemokrater därför att straffstadgandenas utformning gör att man inte, i varje fall såvitt nu kan bedömas, behöver ha andra preskriptionstider för miljöbrott än som normalt gäller för andra brott med samma straffsatser. Vi reservanter vill emellertid inte nöja oss med detta konstaterande. Det föreslagna stadgandet om miljöbrott och vållande till miljöstörning skall kunna vara tillämpligt på miljöfarlig verksamhet av det mest vittskiftande slag, och det bör kunna vara ett medel mot de många olika hot mot miljön som det moderna industrisamhället också i framtiden kan ge upphov till. Ständigt nya ämnen av bl.a. kemisk och biologisk art kommer till användning i skilda sammanhang och kan äventyra miljön, samtidigt som kunskaperna om olika ämnens miljöfarlighet ökar undan för undan. Strafflagstiftningen på området måste kunna tillämpas också på de nya företeelser och förfaranden som ständigt hotar människan och hennes livsmiljö. Vi reservanter anser, att även om de miljöbrottsbestämmelser som riksdagen nu skall besluta om tycks tillfredsställa dagens krav, kan det inte uteslutas att det vid den praktiska tillämpningen av regelsystemet visar sig att straffbuden inte täcker alla de situationer som bör kunna beivras. Eftersom miljöfrågorna får en alltmer ökad betydelse, anser vi reservanter att riksdagen redan då lagstiftningen beslutas bör uttala att rättstillämpningen på området måste följas noga och att regeringen bör ta initiativ till de ändringar i berörda bestämmelser som är påkallade. Som vi säger i reservationen kan det vara lämpligt att det anförtros åt t.ex. riksåklagaren eller annan rättsvårdande myndighet att göra den uppföljning som vi förordar. Vad som särskilt bör uppmärksammas är, som jag tidigare sade, om miljöbrottsbestämmelserna verkligen fångar upp alla de straffvärda former av miljöförstöring som förekommer och om reglernas utformning gör det möjligt att också efter en lång tid ingripa mot förekommande miljöbrott. Herr talman!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

Herr talman! När vi slutbehandlade det här ärendet i justitieutskottet den 12 maj i år hade propositionen om ändring i miljöskyddslagen redan behandlats av kammaren. I samband med det beslutet fanns det en socialdemokratisk reservation om en tioårig preskriptionstid för alla brott mot miljöskyddslagen, men den blev avslagen av kammaren. Motivet för detta avslag var klart, och de socialdemokratiska ledamöterna i justitieutskottet återkommer inte heller i denna fråga när det gäller brottsbalksbrotten, utan de är överens med majoriteten. Justitieutskottet har också bidragit med att för den framtida lagtolkningen ytterligare motivera varför någon särregel inte erfordras när det gäller preskriptionsreglerna för miljöbrott. Genom att brottet så gott som undantagslöst pågår till dess att det upptäcks eller till dess effekten av det inträffar, blir preskriptionstiden i praktiken mycket längre än för de flesta andra brott med motsvarande straffskala. Det är denna omständighet som gör att en särregel för miljöbrotten inte behövs, och om detta är såvitt jag förstår även socialdemokraterna i utskottet överens med utskottsmajoriteten. Trots samstämmigheten vill nu de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet att regeringen följer rättstillämpningen i den här frågan noga och tarinitiativ till de ändringar i berörda bestämmelser som kan vara påkallade. Man åberopar de förändrade synsätt på miljöfrågorna och det behov av ökade kunskaper i ämnet som kan visa sig i framtiden. Ja, det är självklart att en regering har skyldighet att i dessa avseenden, liksom på alla andra områden inom lagstiftningen, följa rättstillämpningen och vidta de åtgärder som kan bli aktuella, men att skriva regeringen detta på näsan har utskottsmajoriteten ändå inte velat göra. Jag tror inte heller att reservan terna skulle ha velat göra det mot en socialdemokratisk regering. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 37 i dess helhet.
Herr talman! Jag vill peka på att det ingalunda är ovanligt att riksdagen, när riksdagen anser ett ärende vara alldeles ovanligt angeläget, ger regeringen detta till känna. Det har vi gjort när vi har haft borgerliga regeringar. Det har vi gjort när vi har haft socialdemokratiska regeringar. Vi socialdemokrater vill i vår reservation trycka på att detta ämnesområde är så allvarligt och kräver så alldeles speciell uppmärksamhet att det fordrar ett tillkännagivande från riksdagen.
Herr talman! Jag har förståelse för Lisa Mattsons önskemål i detta sammanhang, men det är närmast ett axiom att regeringen följer rättstillämpningen på detta område. Det behöver vi inte särskilt skriva regeringen på näsan. Jag upprepar vad jag sade förut: Det är självklart att regeringen kommer att följa rättstillämpningen på området — det gör den redan.
Herr talman! Jag vill peka på ett tidigare ärende från justitieutskottet, där man från flera borgerliga partiers sida var mycket nöjd och ansåg det oerhört angeläget att riksdagen gjorde ett tillkännagivande. Det gällde narkotikafrågan. Jag tycker att det bör finnas någon logik i vår argumentering här i kammaren.

Herr talman! Regeringens proposition 1980/81:106 behandlar bl.a. straffbestämmelserna i vad gäller främjande av flykt. Till denna del av propositionen har vi från vänsterpartiet kommunisterna motionerat. Vi ansåg att de förändringar som propositionen föreslog — och då främst i syfte att reda ut en oklar rättssituation — innebar alltför stora konsekvenser när det gällde frihetsberövanden på sjukvårdens område. Det var fråga om straffskärpningar och straffbeläggning av gärningar som tidigare inte varit kriminaliserade, vilket vi också redogjort för i vår motion. De delar av propositionen som behandlas i vår motion har fått en utförlig behandling av justitieutskottet, och socialutskottet har också i sitt yttrande behandlat denna del av propositionen utförligt. Både socialutskottet och justitieutskottet instämmer i princip i vpk-motionens kritik av propositionen. Vi var medvetna om att hemställan i vpk-motionen om avslag på denna del av propositionen skulle innebära vissa konsekvenser för det lagstiftningsarbete som redan påbörjats och som gäller socialtjänstlagen. Riksdagen har så att säga redan sagt ett halvt ja till att reglera straffbestämmelserna för främjande av flykt i ett enda lagrum, brottsbalkens 17 kap. 12 §. Justitieutskottet har också valt att göra ett tillägg till ifrågavarande paragraf. Detta tillägg tillgodoser en del av vpk-motionens kritik, och vi får i själva lagen en uppmjukning av straffbestämmelserna när det gäller främjande av flykt på sjukvårdens område, vilket vi anser vara mycket tillfredsställande. Den andra delen av vår kritik gällde de straffskärpningar som kan bli följden av att maximistraffet höjs för främjande av flykt i vad gäller barnavård och nykterhetsvård, där maximistraffet i speciallagstiftningen tidigare var lägre. Med utgångspunkt i vad som anförs dels i propositionen, dels i justitieutskottets betänkande, räknar jag med att maximistraffet i 12 § inte kommer att användas annat än i sådana fall av främjande av flykt för vilka detta straff redan tidigare gällde. Jag utgår med andra ord ifrån att domstolarna själva i sin praxis kommer att åstadkomma den differentiering av straffen som tidigare fanns i lagstiftningen. Straffen för främjande av flykt fanns då reglerade i resp. speciallagstiftning. Herr talman! Vpk-gruppen kan acceptera justitieutskottets förslag i dess betänkande nr 38. Jag har därför inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är nu drygt ett år sedan folkomröstningen om kärnkraft avgjordes. En kamp som hade pågått i närmare ett decennium om energisystemets utformning och kärnkraftens risker hade förts till ett avgörande. Beskedet i folkomröstningen var otvetydigt. Kärnkraften skall vara avvecklad inom högst en 25-årsperiod. Vi har alla som politiker ett ansvar för att detta besked från svenska folket skall följas upp i praktisk handling. Den omfattande energipolitiska proposition som riksdagen i dag har att ta ställning till är ett viktigt led i arbetet på att göra kärnkraftsavvecklingen trovärdig. Utgången av folkomröstningen, och de positionsförändringar de tidigare kärnkraftsvänliga partierna hade tvingats till redan innan folkomröstningen, var en seger för den starka opinion i hela landet som genom åren engagerat sig i arbetet mot kärnkraften. Det finns skäl att komma ihåg detta, när vi nu med dagens beslut lägger fast riktlinjerna för en helt annan energipolitik än den energipolitiska linje som initierades och drevs igenom av den socialdemokratiska regeringen i början av 1970-talet. När det gäller kärnkraften har utbyggnadspolitiken ersatts med en avvecklingspolitik. Arbetet med att ge energipolitiken en ny inriktning startade redan i samband med regeringsskiftet 1976. Från den dåvarande regeringens sida vidtogs en rad åtgärder för att förändra energisystemet i riktning mot ett system byggt i huvudsak på användningen av inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Anslagen till energiforskningen förstärktes kraftigt. En tioårig sparplan för befintlig bebyggelse beslutades. Förbättringar genomfördes när det gällde stödet till energisparåtgärder inom industrin, osv. Sammantaget var detta en politik med en helt annan inriktning och karaktär än den energipolitik som tidigare hade förts. Men arbetet inom den dåvarande trepartiregeringen präglades också av de skilda uppfattningarna kring kärnkraften. Först genom folkomröstningen skapades de avgörande förutsättningarna för en energipolitik av det slag vi nu håller på att utforma för de närmaste decennierna. Det är en politik inriktad på avveckling av kärnkraften, hushållning och ett ökat användande av inhemska och helt förnybara energikällor. För oss i centern, som så hårt genom åren har drivit kraven på en ny energipolitik, känns detta naturligtvis extra tillfredsställande. En politik som för bara några år sedan utdömdes som helst orealistisk och en fara för välfärden omfattas nu i praktiken av en bred majoritet av riksdagen. Bidragande till denna attitydförändring är inte bara en växande insikt hos de politiska partierna om kärnkraftens unika risker för nuvarande och kommande generationer. Kalla ekonomiska fakta har också tvingat fram ett nytänkande i energifrågorna. Låt mig peka på några viktiga punkter. De två chockhöjningarna av oljepriset 1973 och 1974 och 1978-1980 har inte bara orsakat höjda uppvärmningskostnader, fördyrade transporter och högre kostnader för annan direkt energianvändning. De har också i grunden påverkat industrins konkurrensförhållanden och produktionsbetingelser. I oljechockernas spår har praktiskt taget alla industrialiserade länder råkat i ekonomiska svårigheter. Oljeprishöjningarna har också kastat nytt ljus över den moderna industristatens sårbarhet och över slöseriet med resurser. Sträng hushållning med energitillgångarna framstår numera som en nödvändighet för att trygga en god miljö. Men en begränsning av den totala energikonsumtionen framstår också som ett nödvändigt inslag när det gäller att föra Sverige och andra industriländer ut ur den ekonomiska krisen. Det krävs också att vi under 1980-talet minskar sårbarheten när det gäller vår energiförsörjning. Det gör vi allra bäst genom att vi i större utsträckning utnyttjar inhemska energikällor. Men vi kan också skapa ökad försörjningstrygghet genom att sprida oljeinköpen och anskaffningen av annan energi. Vi kan i många fall göra det i samarbete med våra allra närmaste grannar. Gasavtalet med Danmark och oljeavtalet med Norge är exempel på detta. Sedan 1979 har en mängd beslut fattats på det energipolitiska området, beslut som syftar till att förändra energiförsörjningen till ett mera resurshushållande energisystem. Arbetet har följt den tidtabell som utstakats. Under årets riksmöte har på riksdagens bord lagts energipolitiska förslag, där de ekonomiska satsningarna på hushållning och på utveckling av alternativa energikällor saknar motsvarighet här i Sverige. Starkt förbättrade ekonomiska förutsättningar har skapats genom inrättande av oljeersättningsfonden, som disponerar 1,7 miljarder kronor för tre år. Vidare skall det i dag fattas beslut om ett nytt treårigt energiforskningsprogram, där 1,4 miljarder anslås för utvecklingsoch forskningsinsatser. Prioriterade områden är inhemska bränslen och vindenergi. Ett tioårigt program för energisparverksamheten i byggnader läggs fast, och 2,5 miljarder anslås för det första året. Dessa ekonomiska satsningar ger förutsättningar för att de högt uppställda målen för oljeersättningen skall kunna genomföras. Ett av de viktigaste inslagen för att komma till rätta med obalansen i den svenska ekonomin är satsningar som minskar vårt oljeberoende och i stället ger en ökad användning av inhemsk energi. Målsättningen i de energipolitiska förslagen är att oljeberoendet nära nog skall halveras. Detta får avsevärda effekter på vår bytesbalans. Det skapar möjligheter till sysselsättningstillfällen, genom att inhemska bränslen som skogsråvara och torv får större utrymme i de regioner där sysselsättningsproblemen är störst. Försurningen är kanske vår i dag allvarligaste miljöfråga. Ett viktigt mål för energipolitiken måste därför vara att minska utsläppen av försurande ämnen. Regeringens förslag i energipropositionen innebär skärpningar när det gäller miljökraven vid introduktionen av kol. Utskottsmajoritetens ställningstagande innebär en ytterligare skärpning. Försurningsproblemen måste angripas genom en rad olika åtgärder. Förutom en minskning av våra egna utsläpp behövs det internationella insatser och överenskommelser för att nå en allmän begränsning av utsläppen i Europa. Vidare måste vi genom i första hand kalkning försöka återställa och rädda områden som redan är försurade. Naturvårdsverket och fiskeristyrelsen kommer inom kort att redovisa erfarenheterna av försöksverksamheten med kalkning av sjöar och också lägga fram program för fortsatt kalkning. Regeringen avser att i början av år 1982 lägga fram sina förslag om den fortsatta kalkningsverksamheten. Med hänsyn till vad utskottet nu har uttalat ser jag det som naturligt att regeringen i anslutning därtill också återkommer till riksdagen med förslag om ytterligare skärpta miljökrav vid koleldning. Självfallet kommer regeringen också vid sin prövning av enskilda ärenden rörande nytillkommande koleldningsanläggningar att tillämpa en fortsatt sträng praxis. Numera råder en bred enighet om att kärnkraften skall vara en parentes i energiförsörjningssystemet. Den energipolitiska propositionen innefattar också förslag som skall säkerställa denna avveckling. Det nya energiverket får bl.a. i uppgift att ta fram underlag i syfte att se till att avvecklingsbesluten inte försvåras eller förhindras. Vidare byggs en särskild fond upp för att i första hand finansiera omhändertagandet av det giftiga avfallet. Denna fond kan också användas för att finansiera rivning av kärnkraftverk. Jag måste också med tillfredsställelse hälsa att riksdagen har enat sig om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att förbereda avvecklingen av kärnkraften. Enligt min mening är det då självklart att beslut inte fattas som binder oss ytterligare till kärnkraften eller försvårar ersättandet av kärnenergin. Kommitténs tillsättande får inte heller innebära att de konkreta ställningstaganden som blir nödvändiga inom de närmaste åren begravs eller skjuts på framtiden. Beslut som binder oss vid kärnkraften, såsom byggande av hetvattentunnlar och uranbrytning, leder ofelbart till att trovärdigheten i kravet på kärnkraftens avveckling minskar. Fru talman! Jag tror att energifrågorna kommer att bli ett av de viktigaste områdena också under 1980-talet. Vi har nu genom de många energipolitiska förslagen givit energipolitiken en ny inriktning. Från att vara ett storskaligt, känsligt och sårbart energisystem med stort utlandsberoende inriktas nu politiken successivt på ett decentraliserat energisystem, byggt på den allsidighet som ett system baserat på energihushållning och inhemska, förnyelsebara energikällor innebär. Detta är en energipolitik som också bidrar till att föra landet ur den samhällsekonomiska obalans som råder. Det nya vägvalet för de energipolitiska åtgärderna innebär också att dessa samordnas med annan samhällsplanering. Det är få sektorer i samhället som påverkar samhällsutvecklingen i stort — sysselsättningsförhållanden, samhällsstruktur och nationellt oberoende — som just energisektorn. Formerna för energitillförsel, distribution och användning har en avgörande inverkan på samhällsstrukturen. De energipolitiska förslag som har lagts fram är viktiga steg i strävandena mot ett decentraliserat samhälle. En inriktning mot användning av förnyelsebara energikällor är också ett betydelsefullt steg framåt på miljöoch resurshushållningsområdena. De möjligheter satsningarna på alternativa energikällor och energihushållning ger i form av teknisk utveckling, innovationer och utrymme för enskilt initiativtagande öppnar nya vägar och kan bli ett bra incitament för det svenska näringslivet och därmed för exportens utveckling. Investeringar i energianläggningar och utnyttjande ”v irnemska energikällor är också ett verksamt regionalpolitiskt medel. I ans skäl att pröva förändringar i det regionalpolitiska stödsystemet som möjliggör att t.ex. satsningar på energiområdet i inlandet kan finansieras via de regionalpolitiska medlen. Det skulle ge såväl sysselsättningstillfällen där de bäst behövs som betydande bidrag till möjligheterna att förverkliga målsättningen att reducera vårt oljeberoende med innemot hälften. De energipolitiska förslag som presenteras innebär en offensiv satsning på hushållning med energi, effektivare energianvändning inom samhällets olika sektorer, där energikvalitet i stället för energikvantitet utgör grunden för vår framtida energiförsörjning. Men, fru talman, vi kan inte slå oss till ro med detta. Först och främst måste de möjligheter som förslagen ger utnyttjas och tas till vara. Det är ute i näringslivet, ute i kommunerna och ute hos de enskilda människorna, målsättningarna skall förverkligas. Staten har gett riktlinjer och anvisat resurser. Staten kan däremot inte och bör inte fatta detaljbesluten vare sig för företag eller för enskilda människor. Det är nödvändigt att samhället ger de övergripande riktlinjerna för energipolitiken, men alltför detaljerade planer riskerar att i praktiken bli byråkratiska hinder för den eftersträvade utvecklingen. Människor i företag och kommuner som har hört oss politiker tala om betydelsen av att använda alternativa energikällor, energisparande osv. får inte mötas av olika byråkratiska hinder föråldrade regler och bristande resurser när de vill genomföra förändringar av energiförsörjningen. En alltför detaljerad planering riskerar att vara just ett sådant byråkratiskt hinder. I stället måste vi försöka se till att regler och förordningar inom det energipolitiska området dels förenklas och i en del fall tas bort, dels ges en inriktning som styr åtgärderna mot den typ av energiförsörjningssystem vi vill ha. Detta innebär för statsmakternas del att beslut inte fattas som binder oss t.ex. vid kärnkraften, som stimulerar fortsatt användning av olja, som öppnar möjligheter för kolanvändning i en omfattning som undergräver marknaden för inhemska fasta bränslen osv. Det innebär för statsmakternas del att beslut fattas som skapar förutsättningar för att en fungerande marknad för distribution och användning av fasta bränslen byggs upp. Det innebär krav på att energiskattesystemet reformeras så att det gynnar användning av alternativa energikällor och energihushållning. Det innebär att beslut måste fattas som gör att småskalig produktion av energi blir lönsam att ta till vara. Den reformering av myndighetsorganisationen på det centrala planet som nu ska genomföras är ett led i detta arbete. Men det arbetet måste kombineras med en decentralisering av beslut ut till såväl regionala organ som primärkommuner. Exempelvis måste prövas vilka möjligheter som finns att vidga utvecklingsfondernas kompetensområde för att dessa självständigt skall kunna ta beslut för energisparsatsningar inom småföretagssektorn. Lantbruksnämndernas roll för energisatsningar inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring kan också vidgas. Förändringen av kompetensområde och funktioner måste givetvis också följas av medel som nu fördelas centralt till olika projekt och skiftas ut på de regionala organen. Utformningen av energipolitiken får inte öka risken för kärnvapenspridning och kärnvapenkrig. Uranbrytning och upparbetning av utbränt kärnbränsle är åtgärder som innebär betydligt ökade risker från dessa synpunkter. Det finns skäl ifrågasätta om inte metoder för direktförvaring av avfallet är en säkrare väg än vägen via upparbetning, eftersom vi med direktförvaringsmetoden inte har något plutonium att ta hand om. Hanteringen av det utbrända kärnbränslet är en fråga som kommer att kräva mycket forskningsoch utvecklingsarbete, och som vi understryker i energipropositionen måste andra metoder för hantering av det utbrända kärnbränslet än berggrundsförvaring studeras seriöst. Jag hoppas att den parlamentariska kommitté som skall inrättas ingående diskuterar dessa frågor. Fru talman! Energipolitiken måste underordna sig de övergripande samhällsmål som skall uppfyllas. Den påverkar den ekonomiska, den sociala och den demokratiska utvecklingen i stort. Det är därför nödvändigt att vi beaktar samspelet mellan å ena sidan valet av energipolitik och å andra sidan den påverkan detta val får på politiken inom andra sektorer av samhället. Målet för vår energipolitik måste vara att uppnå ett energisystem som uppfyller kraven från miljö-, hälsooch säkerhetssynpunkter. Energisystemet måste uppvisa en god försörjningstrygghet och ansvar mot framtida generationer samt ge uttryck för vår solidaritet med utvecklingsländerna. Med det energipolitiska förslag som lagts fram efter folkomröstningen 1980 har vi skapat en god grund för en sådan utveckling.

Fru talman! Vi har, som statsministern berörde folkomröstat i energifrågan. En svensk folkomröstning är rådgivande, men genom uttalanden från partierna före valdagen har de bundit sig för folkomröstningens resultat. Vad vi än må tycka om folkomröstningen, så har vi ändå att följa utfallet i vårt vidare arbete. Linje 2 är nu vår riktlinje för energipolitiken. Det är lika meningslöst att nu åstunda en trettonde kraftreaktor som att försöka stoppa den kärnkraft vi har genom att demonstrera mot förvaringen av avfallet. Det gläder mig personligen när statsministern antyder en svängning i frågan om förvaring av avfallet. Direktförvaring av avfallet har varit den linje som i varje fall jag har anslutit mig till redan i AKA-utredningen. Tillgången på kärnkraft är alltså given i energiekvationen. Av miljöskäl, av kostnadsskäl och för att minska beroendet är oljans roll en variabel som måste hållas så låg som det på något vis är möjligt. Med kolet är också förenade stora nackdelar för miljön. Tekniken att rena avgasen är ännu inte fulländad. Den är dessutom dyr. Att ta hand om slaggen är ett problem som i varje fall volymmässigt är större än problemet med avfall från kärnkraften. Kolet är dock vad man måste tillgripa för att balansera tillgångssidan på energikontot. Kol är under normala driftsförhållanden en vida farligare energikälla än kärnkraft. Våra krav på kolet, liksom på andra energikällor, bör stå i rimlig proportion till de säkerhetskrav och miljökrav som omger kärnkraften. Det gör de nu inte alls. Självfallet bör vi emellertid sträva efter det så långt som det är möjligt. Ur den synpunkten är den socialdemokratiska reservationen berättigad. Med den tekniska utveckling som kan förutses under 1980-talet är den vid medelstora anläggningar också möjlig att uppfylla, även ekonomiskt, på grund av det prisförhållande som kolet nu har till andra energislag. På den punkten är vissa politiker överdrivet pessimistiska. Vi har också, vill jag säga i anslutning till statsministerns anförande, att ta hänsyn till grannländerna. Huvuddelen av den svenska försurningen är importerad. Det gäller för oss att internationellt hävda skärpta normer, bl.a. på utsläpp från koloch oljeeldning. Om vi skall kunna uppträda med trovärdighet måste vi framhärda med bättre eller minst lika bra krav som grannländerna, t.ex. Västtyskland. Jag uppfattar vad statsministern här har sagt så, att han nu är gynnsammare inställd till s-reservationen. Näringsutskottet ser allvarligare än man uppenbarligen gör i allmänhet på att elda med fiberråvara — flis av ved men även pappersavfall. Utskottet har i skilda ärenden som gällt skogsindustrin mött problemet att försörja denna industri med rätt råvara till rätt pris. I en konkurrens om råvaran kommer skogsindustrin i ett hopplöst underläge. Priset på råvaran dikteras för industrin av slutproduktens pris på världsmarknaden, och här kan man utgå från ett hårt pressat prisläge för överskådlig tid på grund av överetablering och på grund av lägre konsumtion än man har förväntat sig. För eldningsflis till kommunernas energiverk däremot blir priset en kostnad som tas ut i efterhand av i stort sett värnlösa konsumenter. Investeringarnas storlek kommer att driva kommunerna att hålla sina anläggningar i gång under avskrivningstiden, vad som än händer med priset på eldningsflis. Skogsindustrin är en av våra viktigaste exportindustrier. Ett industriutskott i parlamentet måste därför värna om denna industris försörjning med råvara. En sådan råvara är pappersavfall, som inte heller det får eldas upp. Som utfyllnad kan också flis från kortfibrig ved tänkas, t.o.m. från s.k. energiskog. Tillgången på torv är betydande i vårt land. Torven kan användas liksom kolsom råvara för kemisk industri i ett avspärrningsläge. Torvtekniken är väl känd. Jag brukar säga att den var i stort sett helt utprovad på Vakö mosse år 1917. I ett avseende har teknikerna ändå hittills gått bet — att hitta en energisnål metod att ta bort tillräckligt med vatten ur torven. Men utvecklingen pågår. Torven är ett tänkbart tillskott i energibalansen. Även vattenkraften bör byggas ut vidare och ge ett betydande tillskott. Enligt vår mening är en samlad, ordentlig utbyggnad att föredra framför många små, inte minst med tanke på ingreppen i naturen. På nuvarande tekniska ståndpunkt kan man inte räkna med solenergi eller vindenergi i någon omfattning som påverkar energibalansen före 1990. Samma är förhållandet med vågenergi och jordvärme. Men tekniken rusar vidare. Nya möjligheter kan öppnas, både för de s.k. alternativa energikällorna och — givetvis — för vattenkraft och kärnkraft. De stora värmepumparna kan komma att innebära nya möjligheter för städernas värmeförsörjning, men de medför ett betydande elberoende, i varje fall t. v. — ett mycket större elberoende än s.k. direktverkande el kan medföra i aktuell omfattning. Det framtida behovet av energi i landet är svårt att bedöma. Från ett läge med den starka industriella utbyggnad som rådde på 1960-talet och i början av 1970-talet minns vi hur det här i kammaren företeddes siffror över en mycket stor ökning av behovet av energi, pekande mot ett 20-tal kärnreaktorer. Stagnationen senare har medfört att vi för början av 1980-talet i stället kan räkna med god tillgång på elenergi, som naturligtvis — som Per Unckel påpekat i Svenska Dagbladet i dag — bör nyttjas för att ersätta olja. Hur kommer då energiförbrukningen att utvecklas? Härom kan man givetvis göra antaganden. Att bygga antagandena på den usla lågkonjunktur som nu råder kan leda lika fel som de överdrivna antaganden man gjorde i början av det glada 70-talet. Det är energipolitikens uppgift att tillhandagå industrin och den enskilde med så bra —bl.a. ur miljösynpunkt — och så billig energi som möjligt. Vid ett modernt malmbaserat stålverk är energin lika dyr som arbetskraften. Energipriset påverkar således direkt det svenska kostnadsläget som en faktor i konkurrensen om utlandsmarknaden. I anslutning till statsministerns anförande vill jag peka på att när man styr energikonsumtionen genom beskattning hanterar man ett mycket ömtåligt instrument. Det gäller att träffa så rätt som möjligt när energitillgången dimensioneras för ett framtida behov. Både överdimensionering och underdimensionering kostar pengar i onödan. Industrin rättar sig själv till viss del efter energisituationen. Ny, energisnålare teknik införs, t.ex. pulvermetallurgi i stället för skärande bearbetning, direktreduktion av järnmalm och halvledarteknik. Både den snabba tekniska utvecklingen och konsumtionens utveckling måste följas med största uppmärksamhet. Propositionen har inte gått längre än till 1990, vilket kan antydas som en svaghet. Folkomröstningens anvisningar om kärnkraftens avveckling gör det nödvändigt att redan nu se fram emot år 2010. Många åtgärder behöver redan planeras med detta perspektiv. Därför har utskottet beslutat föreslå att en kommitté med parlamentariker tillsätts för att även överväga åtgärder för en energipolitik bortom år 1990. I den socialdemokratiska partimotionen har yrkats på en parlamentarisk kommission. Med de utvidgade uppgifterna har utskottet enats om att föreslå en sådan kommitté. Till denna kan också flertalet motionsyrkanden hänvisas för närmare överväganden — vi behandlar i dag 103 motioner. De underhandlingar som förts mellan företrädare för partierna i utskottet har kännetecknats av en avgörande strävan att komma fram till bästa möjliga beslut, och det är ett nöje för mig att nu berömma de borgerliga kamraterna i den lilla arbetsgrupp vi bildat för deras beredvillighet. På en del punkter i detta mammutbetänkande har det dock varit ofrånkomligt att vi reserverat oss. Hugo Bengtsson kommer att utveckla de reservationer som har med kolet att göra, jag skall uppehålla mig vid de övriga. De stora oljebolagen behärskar marknaden. Flernationella bolag med intern prissättning kan inte granskas tillfredsställande, exempelvis för beskattning. Oljehanteringen har en direkt effekt på samhället. Det finns därför alla skäl att, åtminstone som en dellösning, lagstifta om styrelserepresentation för samhället i oljebolagen. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Det skulle avsevärt förbättra den svenska beredskapen på oljeområdet om en katalytisk kracker kom till stånd. Även om avtalet med Norge och utbyggnaden av oljekapaciteten i vår omgivning medför ett minskat fredsmässigt behov, är beredskapsskälen tillräckliga för att samhället skall engagera sig för en krackeranläggning, där tjocka oljeprodukter således skall omvandlas till lättare. Jag yrkar bifall till reservation 2. Torvutvinning är inte enbart en lokal eller regional fråga. Avvägningen, som tillståndsgivaren bör göra, gäller energiförsörjningsoch naturvårdsintressen. Därför bör, som också Vattenfall och RLF framhållit, prövningen av koncessionsärenden enligt minerallagen inte överföras till länsstyrelse. Jag yrkar bifall till reservation 8. Reservation 9 gäller främjande av småskalig torvutvinning. Viss förenkling och delegering av vissa enklare koncessionsärenden antyds i propositionen. Härom har de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet förordat en samlad översyn av problemen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 9. Om eldning av skogsråvara har vi, med anledning av det jag sagt tidigare, i reservation 11 krävt sådan tillståndsprövning att industriråvara inte förbrukas. Jag yrkar bifall till reservation 11. Kraftfulla åtgärder behövs, med initiativ från stat och kommun, för en organisation för bränslehantering — lämpligen ett samhällsägt bränslebolag. Jag yrkar bifall till reservation 14. När det gäller Malmös och Lunds fjärrvärmeförsörjning följer reservanterna partimotionen med en bestämdare skrivning om slutlig utvärdering. Jag yrkar bifall även till reservation 15. följer reservanterna en framställning till tidigare riksdagar som syftar till att vattenkraftföretagen på sikt förs över på samhället. Jag yrkar bifall till reservation 16. Om oljeersättningsfondens organisation menar reservanterna att det är logiskt att oljeersättningsfonden inordnas i den myndighet som centralt skall handlägga energifrågorna. Jag yrkar bifall till reservation 18. I reservation 21 ansluter sig socialdemokraterna i näringsutskottet till den uppfattning socialdemokraterna i jordbruksutskottet hävdar, nämligen om vikten av en skyndsam modernisering av avfallsanläggningen i Studsvik och om en plan för uppbyggnad av naturvårdsverkets resurser för luftvårdsfrågor. Denna begärdes av riksdagen 1979. Jag yrkar bifall till reservation 21: Slutligen kommer jag till reservation 17 om central energipolitisk myndighet. I propositionen föreslås att ett nytt verk, statens energiverk, inrättas. Socialdemokrater i näringsutskottet anser att detta är slöseri i en tid av knapphet. Energifrågorna kan mycket väl hanteras som hittills, men samlat, inom statens industriverk. Även om personal överflyttas därifrån innebär ett nytt verk en ny organisation för ledning och stabsfunktioner. Jag menar att särskilt moderaterna, som bestämt erinrar mot tillväxten av den offentliga sektorn, här borde reagera mot en ökning av den svenska statsbyråkratin. Genom att rösta för denna reservation liksom ock för reservation 18 kan de nu ge prov på sin övertygelse. Fru talman! Jag yrkar också bifall till reservation 17.

Fru talman! När 1970-talets svenska inrikespolitiska historia skall skrivas någon gång i framtiden kommer säkert energifrågans handläggning och behandling att utgöra en mycket tung punkt i det forskningsarbetet. Säkerligen kommer också de som skall syna vad vi har gjort som har arbetat med denna fråga att ha anledning att framföra väldigt mycken kritik mot det sätt på vilket detta arbete har bedrivits. Energifrågan, såsom den har framträtt under det senaste decenniet, har varit fylld av ekonomiska, taktiska, politiska spel. Det har varit mycket mygel. Det har varit mycken oärlighet. Det har avgivits många högtidliga löften, som strax har brutits. Många utredningar har manipulerats. Det har tagits fram falska argument och felaktiga underlag för besluten. Intressegrupper, speciellt inom ekonomin, stora företag — både nationella och internationella — har fått påverka besluten på ett sätt som har varit mycket olyckligt. Partier har engagerat sig på ett sätt som har givit dem föga heder. Det är alltså inte konstigt att föraktet för politiker, som det talats så mycket om, har nått en höjdpunkt — dvs. att befolkningens aktning för politiker har nått ett lågvattenmärke. Det redovisades senast i våra televisionsapparater i går. Spelet kring folkomröstningen, manipulationerna med olika linjer och argumentationen inför dem har inte gått det svenska folket spårlöst förbi. Man inser vad det är som pågår. Det är lätt att förstå att politikerföraktet ökar inför sådana här turer. Det är svårt att inte känna en ganska stor pessimism inför den närmaste framtiden. Den fråga man måste ställa sig är nämligen: Kan kärnkraften i det här landet verkligen avvecklas till år 2010, som det har utlovats, som folkomröstningsresultatet har gett underlag för och som det finns riksdagsbeslut om? Vi närmar oss nu, fru talman, mycket snabbt den tidpunkt då det börjar bli för sent att kunna hålla det löftet, om inte mycket snabba och kraftfulla åtgärder vidtas. Det är från den synpunkten som vi i vänsterpartiet kommunisterna är väldigt kritiska mot den föreliggande regeringspropositionen. Den ger inte underlag för en optimistisk bedömning att man skall kunna infria de löften som man givit efter folkomröstningen och i riksdagsbesluten. Representanter för många olika åsikter, alla linjer i folkomröstningen, olika grupperingar i övrigt inom industri, vetenskap och annat är ganska samstämmiga i bedömningen, att vi relativt snart kommer att passera den punkt då det inte längre är möjligt att uppfylla dessa löften. Jag kan alltså inte instämma i statsminister Thorbjörn Fälldins positiva och rätt optimistiska framställan helt nyss här i kammaren, att det nu är väl beställt och att vi går mot en avveckling av kärnkraften utan några större besvärligheter. Om det skall vara möjligt måste man nog vidta mycket mer bestämda, mycket mer planmässiga och mycket kraftigare åtgärder än regeringen föreslår i den här propositionen. Vi har naturligtvis noterat med tillfredsställelse att det kommer att tillsättas en parlamentarisk kommitté, som skall försöka sätta fart på det här arbetet. Det är ett bra initiativ, och det är absolut nödvändigt att något nu händer i den här frågan. Annars kommer alla att stå där med skammen, kanske redan i mitten på 1980-talet, när man måste konstatera att det man lovade inte går att uppfylla. Detta är alltså bakgrunden till den kritik som vi i vpk har riktat mot propositionen och det ligger bakom vår uppfattning att den inte kan godtas som ett underlag för den avveckling som vi nu alla önskar skall komma till stånd. Den utgör ett för bräckligt och dåligt underlag, skrivningarna är för osäkra, löftena är för svävande och propositionen innehåller för mycket bön och förhoppningar för att man skall kunna tro att förslagen leder fram till något. Jag vill uppehålla mig litet grand vid några saker i propositionen och utskottsbetänkandet som gäller energitillförseln. Vissa andra kamrater från vpk kommer att ta upp andra delar. Jag vill börja med att konstatera att de energibalanser som finns är mycket osäkra, precis som propositionen i övrigt. Kärnkraften blockerar i mångt och mycket satsningarna på nya alternativa energikällor, som vi behöver bygga ut. Det är en realitet att vi får ett överskott på elkraft, som måste placeras på marknaden. Och det blockerar utbyggnaden av exempelvis mottryckskraft, vindkraft och annat. Vidare är det fullt klart att vi måste få kontroll över oljan. Vpk:s krav — ett gammalt kommunistiskt krav — är naturligtvis att oljan måste ställas under samhällets kontroll. Vi måste få en samhällelig kontroll över oljebolagens verksamhet. Det gäller numera kanske inte bara oljan. Det börjar bli mindre täckande att tala om oljebolag. Det är mer adekvat att använda uttrycket ”energibolag”. Vad sysslar nämligen dessa stora multinationella bolag med sedan många år tillbaka? Långt ifrån enbart olja! De håller i snabb takt på att muta in världens koltillgångar. Det är snart lika sant att kalla dem för kolbolag som oljebolag. De mutar in transportleder, de mutar in alla möjliga energiråvaror, som de vill ha kontroll över. De har hittills hunnit mycket långt och lyckats mycket bra med detta. Det är alltså nödvändigt för en nation som vill ha kontroll över de här slagen av energi att i samhällets ägo överföra det som finns inom nationens gränser. Det löser också den viktiga skattefrågan. Vi vet att många av dessa storbolag sedan många år inte har betalat ett öre i skatt här i Sverige, och det problemet löser man bäst genom att göra dem till samhällsägda företag. Då har man kontroll över deras verksamhet, och då får man också in skatter till stat och kommuner. Det finns andra viktiga saker när det gäller oljan. Bl. a. behöver vår raffinaderikapacitet byggas ut. Vi har i det sammanhanget all anledning att ställa upp på socialdemokraternas förslag att vi skall bygga en ny katalytisk kracker. Det är ett viktigt krav. I det sammanhanget vill jag påpeka att det omtalade Norgeavtalet, som med buller och bång genomfördes för en tid sedan, är ett ganska dåligt avtal. Enligt det byter vi elström mot raffinerade oljeprodukter, och det är inte sådana vi behöver i Sverige. Vi skulle i stället behöva avtal med oljeproducerande länder, Norge eller andra, om råolja och bygga upp vår egen raffinaderikapacitet, vilket skulle ge oss ett säkrare försörjningsunderlag. Vi vidhåller alltså det gamla kommunistiska kravet om att i första hand lägga samhällskontroll över oljebolagen. Ett förstatligande löser många av de problem som tas upp i propositionen och utskottsbetänkandet. Sedan några ord om naturgas. Vi har sagt i vår motion att Sverige har missat tåget när det gäller naturgasen många gånger tidigare. Vi hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att en annan inställning till naturgasen börjar vinna insteg: Vi börjar nu få en koppling till det europeiska gasnätet, i första hand via Danmark. I fortsättningen kan vi kanske också få gas från fyndigheterna i Nordsjön och möjligtvis även från det östeuropeiska nätet via Finland. Dessa nät är f. ö. sammanknutna i Centraleuropa, så man kan mycket väl tala om ett alleuropeiskt gasnät. Det har varit en stor brist hos tidigare regeringar att man inte sett till att Sverige kommit med i denna energiförsörjning. Det var också en stor miss av folkpartiregeringen att den lät frågan ligga på is. Därigenom förlorade vi ytterligare ett eller kanske flera år när det gällde att få leveranser av naturgas. När det gäller värmetillförseln har vi i vår motion tagit upp ett par viktiga saker. Vi har anledning att rikta mycket stark kritik både mot propositionen och mot motioner från övriga partier när det gäller hetvattenledningarna från kraftverken. Under hela den tid debatten om dem pågått har vi sagt att alla installationer som knyter upp oss till kärnkraften är ett hinder för att avveckla kärnkraften inom den tid som det är sagt. Hetvattenledningarna från kärnkraftverken är just sådana uppknytningar. Varken i utskottets betänkande eller i propositionen tar man ställning till den här frågan utan hänskjuter den till utredningar och liknande. Men med den kännedom som vi av historisk erfarenhet har av hur sådana här saker handläggs vet vi att vi då till sist står inför ett faktum. När stora investeringar har gjorts i förundersökningar och förprojekteringar och kanske t.o.m. beställningar är gjorda, säger man att vi måste fortsätta projekten för att undvika kapitalförstöring. Det är det gamla klassiska sättet — det har använts också när det gällt vattenkraftsutbyggnaden här i landet. Det är förvånande att socialdemokraterna nu öppet deklarerar att vi skall ha hetvattenledningar från kärnkraftverken — det är innebörden i det socialdemokratiska förslaget när det gäller Barsebäck, ett av världens sämst belägna kärnkraftverk, som snarast borde stängas i stället för att knytas upp i värmeförsörjningen för Lund-Malmö-regionen. Det finns socialdemokrater från mitt eget län — Upplands — som pläderar för den jättelika och felaktiga investering som Forsmarksprojektet innebär, med en 18 mil lång ledning från Forsmark via Uppsala till Stockholm, ett projekt som redan av tekniker, bl.a. i Uppsala, visats vara fullständigt vansinnigt för Uppsala kommun, som bara har att förlora pengar på det. Några alternativ för Stockholmsområdets del har inte utretts tillräckligt — man börjar med hetvattenledningen och lovar att man så småningom skall ta upp även andra alternativ som kan komma i fråga, t.ex. det s.k. Nynäskombinatet. Det är ett mycket dåligt spel. De som pläderar för hetvattenavtappning för kärnkraftsreaktorerna bör också redovisa vad man tänker värma upp vattnet med efter år 2010, när kärnkraften skall avvecklas. När det gäller Forsmark vet vi det. Man har planerat att bygga två stora kolkraftverk med krav på tillhörande hamnbyggen och annat. Man skall alltså skeppa in kol till Upplandskusten och bränna upp det där, för att Stockholm skall få sitt hetvatten genom ledningen! Alternativet är — det har ännu ingen vågat ta i sin mun, men det är fullt tänkbart — att man bygger nya reaktorer i Forsmark. Man bör alltså inte bara tala om 1980 och 1990-talen utan redovisa hur man tänker lösa problemen på litet längre sikt. Ett annat problem i sammanhanget är fjärrvärmen i våra kommuner. Det har visat sig att fjärrvärmen är en effektiv och bra uppvärmningsmetod, speciellt om man kan kombinera den med mottryck och samtidigt få kraft från anläggningarna. Av s. 80 i betänkandet och även av propositionen framgår klart och tydligt att det, på grund av det stora överskottet på el under den närmaste tiden, inte finns något intresse av att bygga ut verk som producerar både kraft och värme. Det visar tydligt vilken broms satsningen på kärnkraft utgör. Elström offereras i sådana mängder att det inte blir något över för den alternativa utbyggnaden. Den stoppar också i många fall mottryckskraftens utbyggnad inom industrin, därför att man realiserar elström till industrin till bottenpriser. Industrin har naturligtvis ingen anledning att säga nej till detta. Vi har i dessa dagar fått ett bra exempel på det. De anställda vid Hallstaviks pappersbruk i norra Uppland har fått flytta sin semester från den ordinarie tiden efter midsommar och ta ut sin semester nu.

Det finns också internationella exempel på detta, framför allt i Frankrike. Frankrikes motsvarighet till Vattenfall offererar billig elström nattetid och under tider på året motsvarande den ordinarie semestertiden för att bli av med sin elström. Det innebär att arbetare, tjänstemän och andra blir tvungna att anpassa sig till kraftindustrins elproduktion. Detta är en mycket allvarlig fråga. Det kan bli fler fall i Sverige — Hallstavik är bara en början. Visser också hur man nu släpper ut vårfloden i våra vattenfall. Det har man inte gjort sedan 1950-talet. På 1950-talet stod dammluckorna i Älvkarleby kraftverk i norra Uppland ständigt öppna vid midsommar. Efter 1955-1956 har detta inte inträffat annat än vid Fallens dag. Nu, i nådens år 1981, står dammluckorna där fullt öppna vecka ut och vecka in. Ger inte det anledning till eftertanke? Slutligen några ord om kärnkraften. Vi har som enda parti här i riksdagen hävdat att folkomröstningens utslag inte betyder att man måste bygga färdigt och ladda tolv reaktorer. För jag vet inte vilken gång i ordningen hävdar vi att uttrycket ”högst tolv reaktorer” också kan innebära tio. Nu är det inte mycket att hämta ekonomiskt i att stoppa en utbyggnad av exempelvis reaktor 11, Forsmark 3, därför att den i stort sett är färdigbyggd — kontrakt är tecknat och allt sådant. Men det finns ingen anledning att ladda den förrän vi vet om vi behöver ytterligare elkraft. Annorlunda ställer det sig med reaktor 12, Oskarshamn 3, där det fortfarande återstår mycket att bygga och där det finns pengar att spara på att avbryta utbyggnaden. Vi hävdar fortfarande att ett stopp i utbyggnaden i Oskarshamn är vettig och att det vore mycket bra om beslut om ett laddningsförbud för reaktor 11, Forsmark 3, kunde fattas. Det skulle bespara oss många bekymmer i framtiden. När det gäller kärnkraften kommer vi in på bränsleförsörjningen och avfallsproblematiken. Vi har hela tiden hävdat att uran inte skall få brytas i Sverige. Ingen utom vissa industrikretsar och naturligtvis moderata samlingspartiet hävdar rent ut att uran skall brytas i Sverige. Men det finns oroväckande aktiviteter som tyder på att man är villig att sätta i gång en brytning av de svenska uranförekomsterna. Vi har haft uppe denna fråga många gånger, och det har inte inträffat någon förändring: för det kärnkraftsprogram som har fastlagts av riksdagen och som många här kommer att tala om behöver vi inte bryta svenskt uran. Läget på den internationella uranmarknaden har förändrats avsevärt sedan 1960-talet och början på 1970-talet. Det finns nu uran att köpa på världsmarknaden till priser som vi aldrig någonsin kan uppnå vid brytning i Sverige. Det finns alltså ingen anledning att satsa miljoner på att öppna urangruvor i Sverige när vi lika väl kan köpa det vi behöver mycket billigare utifrån. Dessutom kommer det ständigt ökande rapporter om säkerhetsfrågorna och tillspetsningen av miljökraven. Senast i går fick vi höra att man i delstater i USA har stoppat uranbrytningen för de närmaste åren precis som man har gjort tidigare i delstater i Canada, på grund av att påverkan på miljön — både arbetsmiljön och den yttre miljön — har blivit alltmer uppenbar — man har inte kunnat klara miljökraven. Men LKAB i Kiruna går ut och säger att man kan klara miljökraven i Pleutajokk. Var finns ärligheten i den här frågan när de internationella erfarenheterna och argumenten inte får slå igenom i debatten här hemma? Beträffande avfallet har vi i vpk ständigt gått emot en upparbetning av detta, främst på grund av den koppling mellan kärnkraft och kärnvapen som vi vet finns och som också allteftersom tiden går blir alltmer uppenbar och alltmer lätt att bevisa. Jag skall inte än en gång ta upp den sorglustiga frågan om avtalet med Cogéma, som vi nyss diskuterade i samband med konstitutionsutskottets granskning och som inte fick någon som helst publicitet, till skillnad mot den stora affären om Telub, som ansågs vara mycket viktigare. Det finns inga säkra metoder att upparbeta och förvara avfall från kärnkraftverk, varken svenska eller utländska. Den som i den här riksdagen eller annorstädes påstår något annat, den ljuger. De försäkringar som framförts i den svenska debatten har byggt på lögner och felaktigheter, som jagsagt tidigare. Därför skall allt tal om upparbetning av svenskt avfall enligt vår mening läggas på hyllan, och vi bör undersöka hur vi skall klara en direktförvaring av det avfall som vi får ta hand om vare sig vi vill det eller inte. Till slut vill jag säga att vi i vpk med hänsyn till vad jag sagt om behovet av elström m.m. hävdar att det är lämpligt att börja en avveckling av kärnkraften redan nu. Man kan börja med att i första hand inte ladda reaktor 11, Forsmark 3. Man kan också börja se på om man inte bör avveckla Barsebäck i stället för att bygga fast den genom en hetvattenledning till Malmö-Lund-regionen. Ytterligare krav i den här frågan kommer att tas upp av kamrater i vpk. Vi har också haft synpunkter på avsnittet om forskning i propositionen, men jag tar inte upp det nu. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till samtliga vpk-motioner som är behandlade i näringsutskottets betänkande, utom till de motioner som tillgodosetts i reservationerna.
Fru talman! Vad Oswald Söderqvist här har sagt gör det nödvändigt för mig att förtydliga reservation 15, om fjärrvärmeförsörjningen för Malmö och Lund. Vi har inte uttalat oss för en hetvattenavtappning från Barsebäck. Vad vi sagt i reservationen är att det lagts ned så mycket utredningsarbete på projektet att detta arbete bör redovisas. Vad vi begärt är att Sydvärmeprojektet blir föremål för en förutsättningslös bedömning från regeringens sida. Vi har alltså icke anslutit oss till uppfattningen att det skall ske en hetvattenavtappning från Barsebäck.
Fru talman! Det är roligt att höra Nils Erik Wååg stiga upp och säga — några minuter efter det att jag talat om hur man försöker smyga på oss olika installationer i fråga om kärnkraften — att vi måste ta i beaktande de utredningspengar som lagts ned. Vad är detta om inte precis samma mönster som vi ser på alla andra ställen? När olika alternativ om några år skall jämföras med varandra kommer man naturligtvis också att mäta dessa utredningskostnader och säga: Vi måste använda Barsebäcksalternativet. Det är den klassiska metoden som man använder för att smyga på svenska folket just sådana installationer som ingen vill ha — och som danskarna, som också är berörda, vill ha i än mindre grad. Nej, tala klartext inom socialdemokratin och säg nej till hetvattenavtappningar från både Forsmark och Barsebäck och satsa i stället på det som linje 2 lovade inför folkomröstningen, nämligen alternativa, inhemska, förnybara energislag. Då blir det en ärligare attityd.
Fru talman! Jag kan göra Oswald Söderqvist alldeles lugn genom att tala klartext. Så långt jag vet om den här utredningen, som ännu inte är publicerad, visar den klart att hetvattenavtappning från Barsebäck icke alls kommer att bli ekonomiskt lönsam.
Fru talman! Det är ju väldigt hoppingivande och bra, men då finns det heller ingen anledning att över huvud taget nämna saken, eftersom vi skall försöka stänga Barsebäck så fort som möjligt. Det är nämligen ett av de kärnkraftverk i Europa som är absolut mest fellokaliserade. Ingen skulle i dagens läge ha en tanke på att bygga det, men man gjorde det stora misstaget att ge tillstånd till det under tidigare perioder, då vi hade en socialdemokratisk regering i det här landet.

Fru talman!

Detta grundläggande faktum berördes icke i statsministerns inledande inlägg. Den svenska energisituationen hade varit mycket bekymmersam, om vi nu hade stått inför tvånget att använda endast sex reaktorer och redan nu inleda en avveckling under en tioårsperiod. De negativa effekterna på vår ekonomi hade varit näst intill katastrofala, och det med en samhällsekonomi som redan är i gungning och som det uppenbarligen tyvärr fortfarande saknas en tillräckligt stark och allmänt omfattad vilja att ställa till rätta. De närmaste årens oundvikliga reallönesänkningar skulle ytterligare ha förstärkts genom ökat behov av oljeimport. Tilltron till det här landets förmåga att över huvud taget komma tillbaka hade varit liten. Nu finns åtminstone fortfarande en chans. Den för hela nationen avgörande energiförsörjningen är säkrad en bra bit in på 1990-talet. Det kan kanske ha sitt intresse att åtminstone översiktligt söka beräkna påfrestningarna på bytesbalansen av den import av olja som en begränsning av reaktorprogrammet till sex enheter skulle ha inneburit. Bara för 1980 och 1981 är det fråga om belopp i storleksordningen 1,5 miljarder, och fram till 1985 skulle det ha varit fråga om sammanlagda, faktiskt fullständigt onödiga valutautflöden i storleksordningen 10 miljarder kronor — detta alldeles oavsett de tillfälliga elöverskottssituationer som tidigare har berörts. Det fastslås i utskottsbetänkandets inledningsmening att energipolitiken ”under senare delen av 1970-talet varit en starkt kontroversiell fråga”. Det konstaterandet är enligt min uppfattning en lämplig, konkret utgångspunkt vid bedömningen av de omfattande och ambitiösa förslag till en energipolitik för 1980-talet som propositionen innehåller. Den är nämligen tänkt och ämnad som en sorts försök att nå en bred och samlad lösning av energifrågan, en lösning som främst är grundad på folkomröstningens resultat och på en lång rad utredningar som anvisar vägarna till minskat oljeberoende och förbättrad energihushållning. Propositionen diskuterar förutsättningarna för alternativa energikällor — helst inhemska och förnybara — och finner på goda grunder att den enda alternativa energikälla av större betydelse som torde finnas tillgänglig under 1980-talet är kol, och det är som bekant ingalunda en inhemsk energikälla. Den inhemska och förnybara energikälla som är helt klar att utnyttja tekniskt och kommersiellt, dvs. vattenkraften, förefaller tyvärr att i stor utsträckning vara blockerad av politiska låsningar.

Inte minst på det sista området görs i propositionen, som också statsministern särskilt underströk, betydande satsningar i syfte att underlätta och förstärka energihushållningen. Kring dessa fakta, och kring dessa förslag har uppstått en enighet, men tyvärr är denna begränsad i inte så få hänseenden. Den socialdemokratiska oppositionen har reserverat sig på ett flertal punkter. Ett par av reservationerna är utan tvivel av ganska stor betydelse. Jag vill dock gärna, fru talman, vitsorda vad utskottets socialdemokratiska huvudtalare framhöll, nämligen att i det arbete som i näringsutskottet har bedrivits i syfte att komma fram till gemensamma och samlande lösningar, där det funnits en möjlighet därtill, har uppsåtet varit gott och ansträngningarna intensiva. Även om det är många socialdemokratiska reservationer är, som synes, hela fältet mycket omfattande, och det råder med andra ord en betydande enighet inom ett mycket brett fält av energipolitiken. Innan jag övergår till att diskutera några av de viktigare socialdemokratiska reservationerna skulle jag helt kort vilja återkomma till folkomröstningen i kärnkraftsfrågan, vilken ju — som jag också nämnde — är utgångspunkten för utskottets redovisning av energifrågans aktuella läge. De båda linjer som tillsammans stöddes av ungefär 60 20 av de röstande hade båda på sina valsedlar följande förklarande mening: ”Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd.” Den nu framlagda propositionen är ett försök att skapa förutsättningar för detta. Det är ännu för tidigt att säga om de alternativ som finns och som kommer att finnas verkligen möjliggör en avveckling av kärnkraften i den takt som riksdagens majoritet för ett år sedan bedömde som rimlig.

Man kan faktiskt notera en klar och tydlig ideologisk skiljelinje. Den är i och för sig inte överraskande, men den bör kanske noteras. Av de tio reservationer som herr Wååg mycket kortfattat refererat faller fyra fem stycken in under den här kategorin. Lagstiftning om styrelserepresentation för samhället i oljebolagen är en sådan, bränslebolag är en annan och styrelserepresentation för samhället i vattenkraftsbolagen är en tredje. Jag kan bara notera att här föreligger skilda meningar om det bästa sättet att gå fram för att nå ett mål, om vilket enighet givetvis råder, dvs. största möjliga effektivitet i arbetet på att åstadkomma en för landet väl avvägd samlad energiförsörjning. På ett par punkter nämnde herr Wååg särskilt moderaterna som de som skulle ha kunnat vara intresserade av att ansluta sig. Det gäller tveksamheten inför att nu få en central energipolitisk myndighet, och det gäller oljeersättningsfondens organisation. Vi har varit beredda att acceptera de här delvis tillkommande och delvis ombildade statliga organen, även om det naturligtvis kan komma att innebära någon ytterligare byråkratisering och något ökade kostnader. Det har vi gjort vid en vägning mellan effektiviteten och de bekymmer som den nuvarande splittringen ändå har inneburit. På två punkter skulle jag särskilt vilja anmäla att majoriteten i utskottet, som jag har uppfattat den, och den socialdemokratiska sidan har legat varandra nära men att de skrivningar som utskottet har gjort trots detta inte har bedömts vara tillräckligt tillmötesgående. Det gäller den viktiga punkten om användningen av skogsråvaran. Det är ingen tvekan om — därom är alla ense — att det uppkommer mycket lätt en intressekonflikt mellan skogsindustrin och, konkret talat, kommunala värmeverk som baserar sin verksamhet på bränsleflis. Utskottet har varit väl medvetet om detta, och det har byggts in en rad olika spärrar för att man inte skall komma i det läget att förstklassig massaved i själva verket görs om till flis, därför att värmeverken är beredda att betala priset. Vi erkänner gärna att här finns en risk, av det mycket enkla skälet, om man skall uttrycka sig konkret, att när det kommer till kritan kommer ett kommunalt värmeverk alltid att se till att det fungerar. Uppgiften att värma ett betydande antal fastigheter är en uppgift som måste genomföras, och då spelar priset på vedråvaran, i det här fallet flisen, visserligen en roll men en underordnad roll. Man skall dessutom inte glömma bort att kommunerna i hög grad har en monopolställning när det gäller försörjning av fjärrvärme. Vi delar bedömningen av de risker som föreligger. Vi menar emellertid att det recept som majoriteten anvisar borde kunna räcka. Skulle så icke vara fallet, får man naturligtvis försöka ta itu med problemet och detta innan man har åstadkommit några ohjälpliga skador för den absolut nödvändiga försörjningen med erforderlig råvara till skogsindustrin. Vad så gäller reservation 8 — prövning hos länsstyrelserna av koncessionsärenden rörande utvinning av torv — kan jag gärna för min del erkänna att man kan känna tveksamhet inför att avstå från en samlad nationell prövning. Även på den här punkten har man från utskottets sida markerat att riskerna finns. Även här får man naturligtvis, som det heter, med stor uppmärksamhet följa utvecklingen under den närmaste tiden. Vad som kan påpekas i sak är ju att länsstyrelserna under alla omständigheter kommer att vara inkopplade på torvtäktsprojekten och att det följaktligen där alltid kommer att finnas en kompetens på området. Jag skall, fru talman, i detta överflödande utbud av diskussionspunkter och problem knyta ett par reflexioner till tre sådana punkter. Den första har berörts redan tidigare, nämligen den centrala roll som kolmiljökraven utan tvivel har när det gäller att bedöma huruvida en kolintroduktion över huvud taget går att tänka sig och föra in i kalkylerna eller inte. Det har redan påpekats att utskottsmajoriteten i förhållande till propositionen t.o.m. har ytterligare skärpt uppläggningen, och den var redan tidigare att uppfatta som en skärpning. Det socialdemokratiska avslagsyrkandet är tyvärr till sin innebörd ganska oklart. Nu kommer det senare talare på listan, och jag skulle därför vilja hemställa att man från socialdemokratiskt håll klargör vad som är den konkreta innebörden av den socialdemokratiska inställningen på den här punkten. Vilka gränsvärden skall tillämpas de närmaste åren, när det blir tal om att erhålla tillstånd för koleldade kraftvärmeverk eller när man i industrin skall ersätta oljeeldade anläggningar med koleldade? Vilka krav är det konkret fråga om och är det naturvårdsverkets önskemål eller inte? I själva verket är den situation som socialdemokraterna nu förefaller ha bäddat för en aning bekymmersam, därför att mycket talar för att den leder fram till en så stor osäkerhet om framtiden att många kommuner och industrier icke vågar fullfölja sina planer eller till så stränga krav att kolintroduktionen helt enkelt kommer av sig. Till det bör då läggas att möjligheterna att under 1980-talet verkligen hinna utnyttja skogsenergi i den omfattning som propositionen förutsätter nog får bedömas som liggande i överkant och vara en optimistisk bedömning. Konkurrensen om vedråvaran är faktiskt en realitet, som jag redan tidigare har nämnt. Även i övrigt kan energibalanserna per 1990 förses med frågetecken. Det är förmodligen inte för mycket sagt att en försenad och försvårad kolintroduktion, även om den i och för sig är tänkt att vara relativt blygsam, kan komma att underminera eller i varje fall väsentligt försvaga möjligheterna att nå de ambitiösa sparmålen på oljesidan. Vi har hört hur utomordentligt ambitiösa mål som propositionen där ställer upp. En halvering eller i varje fall en nedgång med drygt en tredjedel av den nuvarande oljeförbrukningen kräver utomordentligt stora insatser. Parentetiskt kanske det skall understrykas att den nedgång i oljekonsumtionen som vi faktiskt har haft under den senaste tiden kan förklaras på en rad olika sätt. Där finns terminsmässiga förskjutningar i betalningar och importer. Där finns klimatiska förhållanden. Där finns framför allt en låg aktivitet i en stor del av industrin. Och där finns naturligtvis — och det är det som är poängen — en påbörjad konvertering, därför att det har funnits något att konvertera till, dvs. elektricitet. Beträffande den parlamentariska kommittén vill jag för kammaren anmäla att här har uppnåtts enighet. Detta har skett från moderat sida med viss tvekan, men vi står givetvis helt bakom den uppgörelse som nu föreligger. Vi anser oss genom utskottets formuleringar ha fått garantier för att det inte blir fråga om någon separat energiregering som sitter för sig och bestämmer i viktiga praktiska frågor. Det understryks också kraftigt att kommittén skall syssla med de långsiktiga aspekterna bortom 1990, frågorna om kärnkraftens avveckling och om ett fortsatt minskat oljeberoende, hur detta skall åstadkommas. Till slut, fru talman, några ord kring storstädernas värmeförsörjning och särskilt Stockholmsproblematiken, som jag för egen del dessutom har haft anledning att syssla med i nästan tio år i ett tidigare uppdrag som kommunal förtroendeman. Enighet har nåtts kring propositionens formulering och fastläggande av att i uppvärmningsfrågor åligger det kommunerna att påtaga sig ett särskilt ansvar. Uppvärmningsfrågorna är primärt kommunala. I Storstockholm har detta förberetts genom en intim samverkan mellan ett stort antal kommuner. Men storstadsregionerna väger tungt, så tungt att även samlade nationella bedömningar blir erforderliga, en synpunkt som har framhållits inte minst från socialdemokratiskt håll och som naturligtvis också är riktig. Det är nu av utomordentligt stor betydelse att berörda kommuner och Vattenfall snabbt kompletterar beslutsunderlaget och att realförhandlingar om de ekonomiska villkoren äger rum. Ett dröjsmål innebär faktiskt en fara. I utskottsbetänkandet understryks också starkt att man bedömer det tillgängliga tidsutrymmet som knappt. Om man nämligen utgår ifrån att det här skall bli ett ekonomiskt genomförbart alternativ, så är det oundgängligen nödvändigt att fatta beslut inom det närmaste året. Som bekant skall ju den el som inte kan utnyttjas genom det tänkta förfarandet så småningom föras in på det vanliga nätet. Vattenfall har gjort ganska så preciserade bedömningar om när detta måste ske. Projektet kan ju inte genomföras om det inte ekonomiskt sett går runt under den utmätta tiden. Det finns, som det har sagts, ett s.k. elöverskott i landet. I alla kalkyler, i propositionen och i övrigt har detta elöverskott nämnts som en möjlighet att bidra till lösningen av Storstockholms uppvärmningsproblem. Det skulle innebära en besparing på en miljon ton olja, och det vore av utomordentligt stor betydelse. Låt mig beklaga den, som jag bedömer det, något onödiga motsättning som har uppkommit genom att vissa förespråkare för linje 3 i folkomröstningskampanjen samt vissa deltagare i den pågående energidebatten har bestämt sig för att utgå ifrån att en hetvattenöverföring från Forsmark måste innebära en låsning till kärnkraft på sikt. Det har ju övertygande påvisats att så inte är fallet. Ett under alla förhållanden realiserbart alternativ är ett nytt, större koleldat kraftvärmeverk i Forsmarksområdet. Enligt naturvårdsverket vore det en miljömässigt sett bra placering. Ett sådant kraftvärmeverk skulle uppföras på 1990-talet, om Forsmarks elproduktionskapacitet i sin helhet då behövde tas i anspråk för landets behov i övrigt. Alternativet med stora värmepumpar måste ytterligare klarläggas. Det har ännu så länge inte alls prövats i den stora skala som entusiasterna tror är möjlig. Såvitt jag kan bedöma finns det i fråga om det uppvärmningssystemet inte förutsättningar att inom rimlig tid få fram ett tillräckligt och sakligt beslutsunderlag. Jag förstår att de som har låst sig i den här frågan har anledning att försöka försena projektet ytterligare. Jag vill fastslå att det åligger kommunerna i Stockholm att i samråd med Vattenfall klarlägga ekonomiska förutsättningar och genomförbarhet. Om därefter det resultat man kommer fram till är förenligt med våra övergripande energipolitiska målsättningar, så skall kommunerna och Vattenfall utan vidare också kunna genomföra projektet. Det är ett både intressant och konstruktivt utformat projekt. För egen del har jag på grundval av det arbete som jag deltagit i inte någon alldeles bestämd uppfattning, men det skulle förvåna mig om hetvattenöverföringsalternativet inte visar sig vara det ur alla synpunkter bästa alternativet. Jag ber, fru talman, sammanfattningsvis att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter med undantag för den speciella fråga som berörs i reservation 10 från moderat håll.
Fru talman! Lennart Blom gläder sig åt att det finns ett elöverskott som kan användas till uppvärmningsändamål. Han säger att det är mycket bra för Sverige. När man hör Lennart Blom och andra plädera för eluppvärmning, antingen direktverkande eller vattenburen elvärme, så kan man få ett intryck av att det löser stora delar av vårt oljeproblem. Men hur mycket rör det sig egentligen om? Ja, låt oss se efter i propositionen som — vad man än tycker om den i övrigt — innehåller många faktauppgifter. Fram till 1990 beräknar man att den minskade oljeförbrukningen genom elanvändning i värmesystemen kan komma att uppgå till I miljon ton av en samlad oljeförbrukning på 19 miljoner ton. Uppskattningsvis minskar oljeförbrukningen med uppemot 600 000 ton år 1985 genom ökad elanvändning, men den sammanlagda oljeförbrukningen lär nog ändå ligga på 25 miljoner ton. Den minskade oljeförbrukningen genom att installera el blir således bara marginell. Det vore mycket lättare att minska vårt oljeberoende genom insättande av andra bränslen och genom att öka insatserna på energihushållningsområdet. Då slipper vi också att ta i bruk en kvalitativt sett högstående energikälla som el i värmesystemen. Det finns många andra energikällor som vi kan utnyttja.

Fru talman! Låt mig göra några kommentarer till vad ett par talare efter mig har sagt. Vi är, Nils Erik Wååg, helt ense om nödvändigheten av internationella överenskommelser för att få bukt med den fortgående försurningen. Nils Erik Wååg känner också till de ansträngningar som regeringen gör för att uppnå sådana överenskommelser med andra länder. Det är uppenbart att det kan uppstå konkurrens om skogsråvaran mellan förädlingsindustri och värmeverk. Det medger jag. Men genom rapporter från skogsstyrelsen och på andra sätt får vi veta att en stor del av skogsråvaran i dag blir kvar i skogarna efter de avverkningar som sker. Regeringen försöker på olika sätt underlätta möjligheterna att ta till vara detta överskott för uppvärmningsändamål. Det har påståtts att massaved och virke, som eljest går till förädlingsindustrin, redan i dag eldas upp i dessa värmecentraler. Det har emellertid visat sig vara fel. Det virke som har eldats upp är till den alldeles övervägande delen sådant virke som förädlingsindustrin inte har ansett sig ha användning för och därför inte har tagit emot. Både Nils Erik Wååg och Lennart Blom tog upp frågan om elöverskottet och menade att det var fel att påstå att det i dag skulle finnas ett sådant överskott.

Vi från centern bestred att dessa prognoser var väl grundade. Vi hävdade också att den generella prishöjningen på energi skulle komma att sätta sina spår. Jag anser att vi har fått rätt därvidlag. Det belyses inte minst av att debatten nu går i andra banor. Nu behövs inte dessa 12-13 reaktorer för att tillgodose det elbehov som man påstod skulle finnas. Nu sägs det i stället att reaktorerna behövs för att vi skall kunna minska vårt oljeberoende. Den kopplingen var inte i fråga åren 1973-1976. I likhet med Oswald Söderqvist vill jag påminna om att en ökad elanvändning inte innebär någon större minskning i oljeförbrukningen, i varje fall inte så stor som man påstår. Kärnkraft är baskraft. Uttaget från reaktorerna kan inte variera. De levererar energi natt och dag, vecka ut och vecka in, såvida de inte stoppas av säkerhetsskäl. Energiuttaget från vattenkraft däremot är reglerbart.

Denna balanspunkt diskuterar man enligt min mening alldeles för litet. I stället görs ofta dessa raka och dåligt underbyggda påståenden om att det skulle finnas en utbytbarhet. Det är mot denna bakgrund som jag vågar hävda att vi måste vara mycket försiktiga med att basera uppvärmningen på kärnkraft. Det gäller dels därför att detta är svårt att klara ekonomiskt med hänsyn till de dåliga avsättningsmöjligheterna sommartid, dels därför att vi riskerar att bygga in oss i ett kärnkraftsberoende som försvårar avvecklingen av kärnkraften. Beträffande värmepumparna vill jag till Lennart Blom säga att vi vet att småskaliga sådana fungerar alldeles utmärkt. Det som återstår att se är om man gör förluster eller vinster genom att arbeta med värmepumpar i större enheter. Det finns faktiskt tekniska experter på det området som påstår att verkningsgraden snarare skulle bli bättre än sämre vid övergång till stora värmepumpar. — Denna teknik är ändå provad, men vi har i vart fall i Sverige inte några prov att hänvisa till när det gäller hetvattentunnlar från kärnkraftverk. De som är optimistiska om möjligheterna på den punkten bör hålla detta i minnet, vid sidan av det ekonomiska äventyr som så våldsamma investeringar enligt min mening innebär. Oswald Söderqvist tyckte att avtalet med Norge var dåligt, eftersom det rymmer import av raffinerade oljeprodukter. Jag tror ändå att Oswald Söderqvist måste medge att detta avtal är bra. Jag vill påminna om att norrmännen enligt avtalet har rätt att av den överenskomna kvantiteten leverera upp till tre fjärdedelar i form av raffinerade produkter. Hur stor denna andel blir får avgöras genom fortsatta diskussioner mellan de direkt berörda parterna.

Låt mig alltså därför påminna om att man visserligen kan diskutera takten i avvecklingen — och det får kommittén göra — men att riksdagen i fjol våras har sagt att den sista reaktorn skall stängas senast år 2010. Det är värt att hålla i minnet.

Fru talman! Får jag helt kort erinra statsministern om att det beslut som fattades här i riksdagen för ungefär ett år sedan icke var enhälligt. Låsningen till år 2010 biträddes icke av moderata samlingspartiet, som i stället ville göra det uttalandet att reaktorerna skulle användas under sin tekniska livslängd. Jag sade också i mitt inlägg att jag fortfarande ställde mig tveksam till om den bedömning som riksdagens majoritet hade gjort genom sitt beslut var riktig eller inte. Det är något som kommer att visa sig först efter lång tid. Får jag också, fru talman, i anslutning till vad statsministern nämnde om elöverskottet konstatera, att han i och för sig givetvis har rätt när han noterar att en kapacitet som motsvarar tolv reaktorer icke nu erfordras för vår industriella förbrukning, eftersom denna beklagligtvis är så mycket lägre än vi trodde att den skulle bli. Också den omstrukturering av vår industri som skett har inneburit en minskad efterfrågan på elektricitet. Vi harlitet olika infallsvinklar. Moderaterna betraktar det elöverskott som uppstått som en positiv faktor, eftersom det ju kan utnyttjas för att ersätta olja på uppvärmningsområdet. Jag håller emellertid fullständigt med om att utbytbarheten inte är total, utan t.o.m. ganska begränsad.

Fru talman! När det gäller skogsråvaran, som statsministern berörde, är vi rädda för att det inte kommer att fungera så att den blir sorterad. För det första utvecklar sig tekniken mot allt större och alltmer mystiska skogsmaskiner, och dessa kommer inte att ha förmågan att sortera upp skogsråvaran med avseende på användning till kokflis resp. bränsleflis. Det kommer för det andra att kosta alltför mycket arbete och besvär, både transportoch utförandemässigt, att göra denna sortering i skogen. Vi tror inte att det kommer att gå till så, i synnerhet inte om bränsleflisen betalas bättre — och det är väl det som man verkligen har anledning att vara ängslig för. Vidare är det mycket sannolikt med den tekniska utveckling vi bevittnar att förädlingsindustrin kommer att utvecklas i riktning mot att använda enklare skogsråvara. I t.ex. Östtyskland arbetar man med mycket enkel skogsråvara för framställning av kartong och enklare sorters papper. När det gäller elenergin och dets.k. överskottet — jag försöker undvika att tala om elöverskott — får man betänka att det just nu råder en svidande lågkonjunktur inom industrin. Den arbetar inte alls för full kapacitet. Man kan kanske för vissa näringsgrenar räkna med att den arbetar med bara några tiotal procent av sin kapacitet. Man kan därför inte dra några slutsatser av dagens elenergibehov. Jag håller alltså med statsministern när han säger att man bör betrakta sifferuppgifterna på den punkten med stor försiktighet. Statsministern var vidare inne på frågan om värmepumpar, och på det området är problemet, såvitt jag förstår, att de är elberoende. En värmepump förbrukar i drift en energimängd som motsvarar en tredjedel till hälften av den energi som den avger, och den energi som den förbrukar är än så länge elektrisk energi. Kanske kommer en utveckling att äga rum, eventuellt via stirlingmotorn, som vi hoppas på inom näringsutskottet, eller på något annat sätt, men f. n. måste värmepumparna drivas med elenergi. Jag håller med statsministern om att den energiproposition som regeringen har lagt fram verkligen är av stor tyngd — jag gissar ett halvt kilo.
Fru talman! En kort kommentar till avtalet med Norge. Det är inget bra avtal. Det är dåligt just när det gäller importen av oljeprodukter av de lätta fraktionerna, eftersom vad vi i Sverige behöver är långsiktiga avtal om tunga oljeprodukter. Också de erfarenheter som vi gjorde under 1970-talet, genom spotmarknadsberoendet, de stora transaktionerna i Rotterdam osv., visade att avtalet inte var bra. Det var dåligt, och det hade varit mycket bättre för oss om vi hade haft långsiktiga avtal med oljeproducerande länder om leveranser av råoljeprodukter och en utbyggd raffineringskapacitet här hemma. Från denna synpunkt är avtalet olyckligt, även om det bara är tre fjärdedelar av den totala volymen som Norge har rätt att leverera i form av raffinerade oljeprodukter. Om Norge får överskott på lätta produkter, kommer man att kräva att få exportera dem hit. Kort om elöverskottet: Statsministern och jag har samma uppfattning — det finns ett överskott på el. Jag har gett flera exempel på detta från industrin. Jag nämnde bl.a. att man nu släpper ut vatten från våra vattenkraftverk. Allt detta talar entydigt för att vi — på grund av den utbyggnad av kärnkraften som har drivits igenom — har fått en snedvridning av elproduktionen.

Fru talman! Jag kan alltså konstatera att moderaterna inte vill ha som mål att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Det är ett mål som riksdagspartierna i övrigt har ställt sig bakom. Även om man på moderat sida inte vill ansluta sig till detta mål, hoppas jag att moderaterna är beredda att lämna aktiva bidrag för att vi så snabbt som möjligt skall kunna genomföra den avveckling av kärnkraften som svenska folket bevisligen gav anvisningar om i folkomröstningen. Jag medger att det när det gäller skogsråvaran kan komma att bli en konflikt. Jag tror dock inte att det kommer att vara så stora problem att sortera skogsråvaran. Här pågår också en teknisk utveckling. Vi har sådana försöki bl.a. Västerbotten. Det vi, som enskilda individer och som politiker, till sist måste fråga oss är: Skall vi införa ett system där någon som är beredd att betala bättre för en vara skall förnekas att köpa den för att andra, som har sämre betalningsförmåga, skall få varan? Egentligen borde vi föra en rent principiell diskussion på denna punkt. Jag konstaterar dock att vi ännu har mycket skogsråvara att ta till vara för uppvärmningsändamål innan denna konflikt blir akut. Jag vill också något beröra påståendet att det skulle bli ett så stort elbehov, om vi skulle gå över till värmepumpar.

Man tar i runda tal en tredjedel energi elvägen. Två tredjedelar får man antingen genom någon form av ytjordvärme eller på annat sätt, t.ex. ur vatten, avloppsvatten eller ventilationsluft. Netto behöver vi alltså tillföra samhället långt mindre energi om vi går värmepumpsvägen än om vi går via direktel. Till sist vill jag påminna Oswald Söderqvist om en sak. Jag tror att vi är ense om att vi skall sträva efter att minska oljeförbrukningen i Sverige. Om vi har detta som mål, vore det väl inte särskilt klokt att sluta avtal med Norge eller andra med den innebörden att vi nu skulle öka vår raffineringskapacitet? Vi har ju som mål att under 1980-talet få bort en tredjedel av oljeförbrukningen. Och målet i ett något längre perspektiv är en halvering. Det är en omständighet som jag tycker att Oswald Söderqvist skall hålla i minnet när han diskuterar konstruktionen av oljeavtalet. Vi har dessutom anledning att räkna med att man i alla länder av olika skäl — ekonomiska skäl, miljöskäl osv. — försöker minska användningen av oljeprodukter. Det kommer att innebära att kapaciteten för att raffinera oljeprodukter, både här i Europa och annorstädes, kommer att vara hög i förhållande till framtida förbrukning. Jag menar att det finns skäl att hålla denna omständighet i minnet när man diskuterar konstruktionen av Norgeavtalet, som jag hävdar är ett bra avtal ur svensk synpunkt.
Fru talman! Får jag ytterligare, för att inget missförstånd skall uppstå, notera att det beslut som fattades här i riksdagen förra året innebar att moderaterna anslöt sig till den riktpunkt som angivits i folkomröstningen, dvs. 25 års teknisk brukstid. Vi var icke villiga att binda oss just vid årtalet 2010. Vi är givetvis beredda att på allt sätt medverka i det arbete som nu förestår. Men vi förbehåller oss naturligtvis rätten att bedöma alla alternativ, både ur ekonomisk synvinkel och ur miljökomplikationssynvinkel, där det finns många problem kvar. Det finns ingen lätt gripbar lösning när det gäller vad som skall ersätta elproduktionen från våra kärnkraftverk, som när reaktorerna 11 och 12 har kommit i gång uppgår till ca 45 Jo av vår samlade elkonsumtion. Vi kommer följaktligen att ha enorma problem med att klara denna avveckling. Man kan inte med säkerhet säga att det går att göra det till ett ekonomiskt och miljömässigt acceptabelt pris. Får jag också säga till statsministern, med anledning av det han tog upp i bägge sina inlägg, att det inte råder några delade meningar om att värmepumpar är utomordentligt fördelaktiga och att de finns utexperimenterade i mindre skala. Vad som har hävdats när det projektet med stora åthävor har förts fram för Storstockholms del är att de stora värmepumparna, istorleksordningen 10 MW, ännu inte är färdiga. Det gör att vi inte är redo att ta detta steg. Kommunerna i Stockholm har ju ett ansvar för att värmeförsörjningen fungerar. Då kan man inte sitta med ett mycket stort antal värmepumpar i sitt system, som man ännu inte vet om de fungerar. Det kommer dessutom att ställas krav på att elförsörjningen ökar starkt under kort tid. Dessa värmepumpar kräver ungefär ytterligare hälften av det i dag samlade elektriska distributionsnätet i Stockholm. Det är alltså inga små kvantiteter. Det är där hetvattenöverföringen har sin stora effekt — den lyfter definitivt av en miljon ton olja. Det alternativ, som statsministern inte nämnde, som ur en rad synpunkter alltid är fördelaktigare än att försätta sig i ett stort elberoende med värmepumpar, är naturligtvis att ha ett stort koleldat, väl fungerande kraftvärmeverk, genom vilket Storstockholm blir uppvärmt. Det är alltså alternativet. De övriga synpunkter som statsministern hade beträffande värmepumparnas fördelar ansluter jag mig helt till. Vi kommer säkert att använda värmepumpar i kommunen. Men jag är utomordentligt skeptisk till att de skall kunna utnyttjas i en mycket stor omfattning — de är icke färdiga för detta än på länge.
Fru talman! Jag nedvärderade verkligen inte värmepumpen, som statsministern kanske uppfattade det. Jag vill bara peka på ett problem som den är förenad med på nuvarande tekniska utvecklingsnivå, nämligen att den skapar ett elberoende. Men jag tror på värmepumpen när det gäller storstädernas värmeförsörjning. Statsministern kom in på ett intressant teoretiskt problem: Skall man hindra den som kan betala bättre från att köpa en vara? Den som kan betala bättre i detta fall har ju samhällets — kommunens och i viss omfattning statens — subventioner bakom sig, och det finns möjlighet att ta ut det pris som produkten betingar. Den stackars värmekonsumenten har bara att betala och försöka se glad ut. Den andra parten — industrin som vi befarar inte kan betala det högre priset — har utomordentligt stor betydelse för folkhushållet. Detta är alltså inget generellt problem. Här kan man inte tala om marknadsekonomi. Det har antytts från moderat håll — bl.a. av Lennart Blom -— att det var socialistiska drag i våra reservationer. Men på energisidan kan man inte utan vidare diskutera en liberal marknadsekonomi. Den är helt enkelt inte möjlig.
Fru talman! Självfallet är jag överens med Thorbjörn Fälldin och alla andra som vill minska oljeförbrukningen. Det skall vi naturligtvis göra. Men samtidigt måste vi beakta att vi också i fortsättningen kommer att vara beroende av oljan. Även om vi förhoppningsvis kommer fram till en halvering av förbrukningen så småningom, blir det ändå en mycket stor del av vår energiförsörjning som baseras på olja. Därför är det viktigt att vi mot bakgrund av de erfarenheter vi gjort under 1970-talet har en så självständig ställning, en så självständig bas som möjligt när det gäller denna fortfarande ganska stora pott olja — vi kommer ned till 35 96 i stället för nuvarande 7020. Vi vet ju vidare av erfarenhet att det var bra för de bolag som hade långsiktiga kontrakt med oljeproducerande länder om tunga fraktioner och att vi behöver ha en raffinaderikapacitet som i ett sådant läge kanske svarar för hela vår raffinering. Det är inte bra att vara beroende av spotmarknaden, som vi var på 1970-talet. Därför är inte de här två kraven oförenliga. Från den synpunkten hade det alltså varit bättre med ett annat avtal med Norge, ett avtal just med avseende på de olika sorters oljeprodukter som skall importeras därifrån, men det är kanske något som går att åstadkomma framdeles. Även om vi minskar vår oljeförbrukning till hälften, är det alltså inte bra att vara bunden till att ta emot raffinerad olja. Det är bättre att ha självständiga avtal och en egen raffinaderikapacitet. Det ger en större självständighet.

Fru talman! Låt mig bara säga ytterligare några ord om vedråvaran.

Eftersom det nu finns utvecklad teknik för att elda med ved och flis kommer det inte att utgå något bidrag till sådana uppvärmningsanläggningar — det har gjort det när det gällt försöksanläggningar osv., och det har varit viktigt för att vi skulle kunna få i gång en teknisk utveckling på området. Det är därför jag menar att marknadsekonomin ändå kommer att fungera, eftersom värmeverkens möjlighet att betala för torv och vedråvara i praktiken avgörs av vilket pris araber, norrmän och andra sätter på oljan. Detta har ju visat sig komma att styra energipriserna över alla sektorer. Men just mot den bakgrunden är det viktigt att anläggningarna görs flexibla, så att det finns flerbränslemöjligheter. Jag ville bara påminna om denna omständighet, som enligt min mening är helt grundläggande för den diskussion om konkurrensförhållandet som Nils Erik Wååg tog upp och som vi naturligtvis kommer att tvingas föra.

Fru talman! Ingen fråga har så dominerat 1970-talet som energifrågan. Politiska konflikter och insikten om oljans strategiska betydelse har resulterat i en flerfaldig höjning av oljepriserna. Det har ställt industriländerna inför väldiga omställningsproblem och gjort fattiga länder ännu fattigare. Omfördelningen av inkomster och välstånd mellan länder har varit omfattande. Mijoner människor världen över har — ofta hårdhänt — blivit medvetna energifrågornas centrala betydelse för välstånd och oberoende. Också inrikespolitiskt har energifrågan dominerat 1970-talet. Den har förorsakat stora svängningar i den politiska opinionen. Den har avgjort val och vållat regeringskris, och den ledde slutligen fram till något så ovanligt i vårt land som en folkomröstning. Tusentals anföranden, artiklar, referat och sändningstimmar har ägnats energifrågan under 1970-talet. Hundratusentals människor har samlats till studiecirklar och konferenser. Informationsflödet har varit enormt och kampen mellan olika meningsriktningar stundom hårdför. Nu är 1970-talet slut och striden förhoppningsvis över. Kring de riktlinjer som riksdagen lägger fast i dag råder en bred enighet. Sedan larmet tystnat och dimmorna skingrats står nationen samlad kring huvudinnehållet i framtidens energipolitik. Låt oss ta vara på denna nya samförståndsanda — så avlägsen för bara något år sedan. Den är en styrka, ja, en förutsättning nu när politiken skall förverkligas. Riktlinjerna för den framtida energipolitiken är i huvudsak två: oljeberoendet måste minskas kraftigt och förutsättningar skapas för en avveckling av kärnkraften. Argumenten för ett minskat oljeberoende är överväldigande: de ekono miska, de miljöpolitiska och de säkerhetspolitiska — alla pekar de i samma riktning: oljeimporten måste nedbringas. Utan en lägre oljeimport är varje försök att lösa vår ekonomiska kris utsiktslös. Nära 70 96 av vår energiförsörjning kommer från oljan. Inget land i världen importerar så mycket olja per invånare som vi. På mindre än tio år har oljenotan stigit från 3 till omkring 30 miljarder kronor. En del signaler tyder på att oljemarknaden nu gått in i ett lugnare skede, att tillgången på olja kommer att vara god och priserna öka endast långsamt. En sådan utveckling skulle vara utomordentligt välkommen för vårt land. Men jag vill varna för att låta dessa toner bli till vaggsång. Vi kan på intet sätt blåsa faran över. En till synes lugn situation kan snabbt gå över i en ny oljekris till följd av politiska konflikter. Vi har möjligen någon respittid. Den måste användas till att dra ner importen. Om vi och andra länder inte gör det, kan vi mycket snart vara inne i en ny knapphetssituation med störningar i försörjningen och prisexplosioner som följd. Oljan är för lång tid ett kvarnhjul om vår hals. Vi kan inte under överskådlig tid befria från det, men vi kan och måste göra det lättare. I annat fall går vår ekonomi under. Detta krav förstärks av omsorgen om vår miljö. Försurningen av skogar och sjöar kan till stor del förklaras av svavelutsläppen vid oljeförbränning. Att till 70 26 vara beroende av en och samma energikälla har också säkerhetspolitiska nackdelar. Det är att lägga för många ägg i samma korg. Vi måste därför också för vår försörjningstrygghet och vårt obereonde kraftigt minska oljeimporten. Regeringsförslaget innebär en lång rad åtgärder som skall göra denna politik möjlig. Priset på oljan är ett viktigt styrmedel. Riksdagen har tidigare denna månad höjt skatter och avgifter på oljan. Därmed ökar incitamenten att använda mindre olja eller gå över till annat energislag. Att åstadkomma en sådan neddragning med hjälp av höjd oljeskatt innebär att pengarna stannar i landet jämfört med om samma prishöjning sker i producentledet. Hela vår ekonomi måste förmås ställa om till användning av mindre olja genom vetskapen att oljepriserna kommer att fortsätta att stiga under 1980-talet oavsett vad som händer med producentpriset. Men oljeersättningen måste hjälpas fram på många vägar. I första hand bör oljan ersättas med inhemska energislag — helst förnybara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär att torv och flis måste komma till användning i mycket större omfattning än i dag. Om mindre än tio år bör dessa båda energislag svara för 1096 av vår energiförsörjning. Det innebär att 3 miljoner ton olja bör ersättas med torv och flis. Lika mycket bör komma från användning av solvärme, värmepumpar, alternativa drivmedel, el och ändrad värmeförsörjning av Stockholmsområdet. Den sista tredejedelen av neddragningen får ersättas med kol. Sammantaget måste detta under 1980-talet resultera i en ersättning med 9 miljoner ton eller en reducering med drygt en tredjedel av nuvarande oljeförbrukning. Det är ett oerhört ambitiöst mål. Teoretiskt skulle andelen kol kunna vara mycket större. Vi bör emellertid gå försiktigt fram med kolet, dels för att göra det möjligt att skärpa miljökraven i förhållande till oljeförbränningen, dels för att ge tid för teknisk utveckling av kolhanteringen. Det är alltså en försiktig kolintroduktion regeringen föreslagit. Men det är en nödvändig ökning för att klara energiförsörjningen och för att inhämta de kunskaper om kolhantering vi behöver. Det är tillfredsställande att det också beträffande kolets roll i vår energiförsörjning råder bred enighet i riksdagen. Trots denna mycket ambitiösa neddragning av oljeimporten kommer oljan att för överskådlig tid spela en mycket väsentlig roll i vår energiförsörjning. Det är därför nödvändigt att åstadkomma en trygg tillförsel av olja. Ambitionen måste vara att komma bort från de kortsiktiga svängningarna på spotmarknaden. Vi bör i stället basera våra oljeleveranser på långsiktiga avtal från flera producenter. För det ändamålet har ett flertal instrument bildats och åtgärder signalerats. Vi kommer att bedriva en prispolitik som tryggar oljeförsörjningen. Det statliga oljebolaget Svenska Petroleum har genom direktkontrakt med vissa oljeproducerande länder kommit att spela en betydande försörjningsroll. Det avtal Sverige ingått med Norge ger oss också ökad försörjningstrygghet. De statliga bidragen till oljeprospektering har visat sig vara mycket värdefulla för att stimulera svenska insatser, liksom de statliga kreditgarantierna för investeringar i utvinning av olja. Den s.k. oljemarknadsutredningen studerar frågan, om importlicenser på olja skulle kunna ge ytterligare förbättringar av försörjningstryggheten. På ett brett fält pågår sålunda arbetet med att tillförsäkra oss den olja vi trots allt kommer att vara så beroende av. Den andra riktlinje som lagts fast av folkomröstningsresultatet och av riksdagen är att kärnkraften skall avvecklas. I regeringsförslaget presenteras ett stort antal åtgärder som skall göra också denna utfästelse möjlig. En fortsatt snabb utbyggnad av fjärrvärmenätet är en förutsättning. Det innebär en bättre hushållning och ger underlag för elproduktion i kraftvärmeverk med hög verkningsgrad. De stimulanser för energisnålt byggande som regeringen initierat spelar också en viktig roll, liksom villkoren för direktverkande elvärme. Vidare införs en lag om att större eldningsanläggningar skall kunna ställas om för eldning med fasta bränslen. Herr talman! De beslut som riksdagen nu fattar innebär att vi går in i ett nytt skede i energipolitiken. I dag, eller möjligen vid beslut i morgon, läggs politiken fast. Nu återstår att förverkliga den. Vi har ett gemensamt ansvar också för den fasen. Med samma engagemang som vi i de politiska partierna bedrev opinion under 1970-talet skall vi nu under 1980-talet entusiasmera enskilda, företag och organisationer att medverka i genomförandet av den stora omläggning av vår energiförsörjning som förestår. Det intresse och den kunskapsbas som byggts upp är en tillgång som måste få komma till praktisk tillämpning. Forskning kring gamla och nya energislag skall stöttas och stimuleras, byråkrati i tillståndsfrågor skall så långt möjligt röjas undan, hushållning och sparsamhet skall premieras. I det gemensamma ansvaret inkluderar jag såväl stat som kommuner, företag och fackliga organisationer, ideella föreningar och enskilda individer. Kommunerna måste ta seriöst på att utarbeta planer på att ersätta oljan. Företag skall veta att det också långsiktigt blir lönsamt att investera i oljeersättning och bättre hushållning. Organisationer av alla slag bör utifrån sina bevakningsområden känna ansvar för att hålla frågan levande, alltsammans med beaktande av utslaget i folkomröstningen och den breda uppslutningen bakom riksdagens riktlinjer. Herr talman! Vi har från olika håll lagt betoningen vid olika inslag i energipolitiken, bedömt riskerna olika och knutit vår tilltro och våra förhoppningar till olika energislag. Vi kan också i framtiden komma att göra olika bedömningar i den mängd frågor som är involverade i energipolitiken. Vi måste emellertid vara vaksamma så att inte de olika svårigheter som kan torna upp sig blir hinder för att förverkliga de båda huvudriktlinjerna: att kraftigt minska oljeberoendet och successivt avveckla kärnkraften. Det gemensamma ansvaret ligger också häri — att inte genom ensidigt ställda krav blockera möjligheterna till en säker och trygg energiförsörjning. De beslut som riksdagen i dag fattar får inte bli liggande på riksdagens bord. De skall förverkligas. Att komma fram till en gemensam syn på riktlinjerna har varit mödosamt. Att förverkliga dem är ett oerhört mycket större arbete. Låt oss visa att vi är beredda att utföra också det arbetet! Det är en tvingande nödvändighet för en trygg energiförsörjning och en stabil ekonomi liksom för omsorgen om vår miljö och vår framtid.